Herr talman! Birger Rosqvist har kanske inte uppmärksammat att jag för min del ofta har talat för centern i trafikutskottet när det har gällt Öresundsförbindelserna. Jag har alltså varit både motionär och talesman för centern i trafikutskottet. Vi vet att socialdemokratin har varit kluven i den här frågan — det är ingen hemlighet. Det gäller förmodligen hela landet, men det räcker med att jämföra Trelleborg och Malmö. Jag tycker att frågans behandling i trafikutskottet är en bra mätare på hur ett nej till en bro har vuxit inom socialdemokratin. Man talar nu i betänkandet om miljövänligare alternativ och över huvud taget inte om en bilbro, tror jag, och det är väl ett uttryck för att socialdemokraterna trots allt inte är opåverkade av de miljökonsekvenser som en bro har. Detta gav också Birger Rosqvist uttryck för här.

Herr talman! Först till den inledande frågan från Birger Rosqvist. Vi motionerade i januari månad och var då beredda att säga att byggandet skulle sättas i gång omedelbart. Men det är också så — det känner naturligtvis Birger Rosqvist till — att det krävs beslut i den här kammaren för detta, och hanteringen i utskottet har vårit sådan att frågan inte har kunnat behandlas förrän i dag. Ett riksdagsbeslut förutsätts alltså, och dessutom krävs att vi för 107 diskussioner med den danska regeringen i ärendet. Birger Rosqvist nämner också att en utredning nu genomförs, och det skulle uppenbarligen moderaterna också vara med på. Ja, det är bara att konstatera att utredningen finns där i dag. Birger Rosqvist har faktiskt lovat att utredningen skall vara klar någon gång i början av 1989. Och även om vi i dag skulle ta ställning i den här frågan och säga att vi skall köra i gång omedelbart, lär vi ändå vara tvungna att vänta så pass länge att vi nog hinner avvakta den här utredningen också. Sedan kan vi tycka vad vi vill om den. Vi menar att även miljöaspekterna togs upp på ett seriöst sätt i Öresundsdelegationens arbete, som avslutades för ett och ett halvt år sedan, och vi hade nog kunnat sätta i gång med det här arbetet och lösa återstående problem under resans gång. När vi diskuterade den här frågan senast — för nästan på dagen ett år sedan — hade socialdemokraterna även vid det tillfället sina skäl för att skjuta på beslutet i ärendet. Man hänvisade den gången till att alla remissvar inte hade kommit in. De finns i dag, så det skälet är i högsta grad borta. Man vill också lyssna på opinionen inom sitt eget parti, men nu kan man ifrågasätta om socialdemokraterna verkligen håller på att göra detta för tillfället. Jag läste häromdagen en intervju i tidningen Sydsvenskan med Birgitta Dahl som visar att hon uppenbarligen har bestämt sig, och frågan är om det inte är för den svenska regeringen som hon har gjort det. Jag citerar ur tidningen: ”När den socialdemokratiska miljökonferensen Scandinavian Forum avslutades på söndagen gick miljöminister Birgitta Dahl så nära ett definitivt ställningstagande hon någonsin kunde — utan att slutligt låsa sig. Allt hon sade pekar i samma riktning: Miljöministern vill ha en borrad tunnel enbart för järnvägstrafik. — —— — Enbart en bilbro är överhuvudtaget inte aktuellt”, sade hon. Låt mig med detta som bakgrund få fråga Birger Rosqvist vem det egentligen är som beslutar om detta. Gäller någon form av intern demokrati i det ärendet inom socialdemokratin? Är kommunikationsministern fullständigt bortkopplad i ärendet? Honom har man inte hört talas om på länge när det gäller Öresundsförbindelsen.

Herr talman! Birger Rosqvist tog upp skrivningarna om färjetrafiken i betänkandet. Om det inte framgick av mitt förra inlägg så vill jag ta upp detta igen. Jag tycker att det är en mycket bra redovisning som finns där. Vi var nog flera som faktiskt begärde att det skulle komma in en sådan skrivning i betänkandet. Samtliga i trafikutskottet står bakom den redovisning som görs, eller hur Birger Rosqvist? Reservationen från miljöpartiet, vpk och centern gäller inte det stycket. Reservationen kritiserade således inte den skrivningen, tvärtom. Vi har inte ställt färjetrafiken åt sidan. Det är i stället så att de partier som är broförespråkare tycks strunta i färjetrafikens framtid. För vår del anser vi att behovet av sjöfart, av riktig kustsjöfart, och en miljövänligare och tekniskt modern färjetrafik är mycket väsentligt, inte minst för den svenska suveränitetens skull. Det är en fråga om Sveriges sårbarhet skall få öka eller inte. Sedan skall jag försöka strunta i det raljanta sätt som Birger Rosqvist Prot. 1988/89:35 använde sig av här när han talade om vad som är rationellt och att vi skulle 30 november 1988 behöva spara talartid. Jag förstår inte riktigt vart han ville komma med det. I = Jä gode en demokrati får vi väl ändå försöka hålla på att man skall ha möjlighet till olika infallsvinklar, kanske också för att spara tid i den här debatten, när vi landar på samma krav, vilket vi gör i den reservation som är gemensam för vpk, centern och miljöpartiet. Birger Rosqvist sade också att vi ännu inte har alla papper på bordet. Nej, verkligen inte. Jag vill än en gång säga att det vore väldigt bra om flera i denna kammare kämpade för att få fram de papper som inte skulle komma på bordet förrän om 40 år, om regeringen och finansministern skulle få som de vill. Det gäller de papper som handlar om förspelet till ScanLink-historien. Jag skulle gärna vilja höra av Birger Rosqvist om han vill medverka till att vi också skall kunna få en öppen debatt och till att dessa papper skall läggas på bordet. Det är nämligen den övergripande frågan. Den har också att göra med Öresundsbrofrågan i sin helhet. Till sist vill jag anknyta till det Per Stenmarck sade.

Herr talman! Birger Rosqvist sade att miljökonsekvenserna skulle vara oklara och att det inte skulle vara konstaterat att det skulle medföra miljöproblem att ha en fast bilförbindelse över Öresund. Detta är egentligen ett ganska märkligt uttalande efter den här sommaren, när verkligheten har sprungit ifatt oss och sprungit om oss med flera hästlängder. Vi ser ju att havet dör av kväveoxider. Forskarna har mycket noga kunnat mäta hur kvävet läcker ut ifrån skogsmarkerna och att det kommer ifrån luften. De har klarlagt att 70 20 av utsläppen av kväveoxider till luften kommer från biltrafiken i Sverige. Allt detta vet vi. Det finns ett enormt faktaunderlag. Vi vet om att vi har kraftiga skördenedskärningar av en del grödor i Skåne — upp till 20-30 96 — på grund av ozonhalten i luften. Vi vet också att ozonet till stor del härrör ifrån bilavgaserna och bildas sekundärt. Jag tycker inte att man skall behöva diskutera om det leder till miljöproblem att man ökar biltrafiken. Det skall inte heller behöva diskuteras om bron ger upphov till mera biltrafik. Det är självklart att den måste göra det. Hur skulle den annars kunna gå ihop ekonomiskt? Det är ju själva grundidén med den. Vi sitter på sätt och vis i det provrör där experimentet utförs. Dessa miljöproblem utgör inte ett särintresse som man kan vifta bort och eventuellt skriva ett särskilt kapitel om. Det är ett övergripande samhällsproblem och måste därför ligga till grund för beslutet om bron. Om vi vill förenkla beslutsprocessen skall kammaren se till att bifalla reservation 1. I så fall behöver vi inte längre diskutera fasta bilförbindelser över Öresund. Det är det enklaste sättet, och vi slipper utredningar om det i fortsättningen.
30 november 1988 = Herrtalman! Per Stenmarck, ni yrkar i dag, den 30 november, på bifall till hemställan i er reservation. Därmed yrkar ni på att en bro skall byggas i enlighet med er partimotion från januari. Ni sade då att frågan var tillräckligt utredd. I dag säger ni emellertid också att ni förutsätter att man genomför en utredning om en borrad tunnel. Ni kommer således med två förslag, samtidigt som ni anklagar oss socialdemokrater för att inte ha ert entydigt förslag.
Herr talman! Vi kommer inte med två förslag, men vi konstaterar att det sitter en utredning och arbetar med dessa frågor. Om vi fattar beslut i november månad och utredningen skall vara avslutad — som Birger Rosqvist själv har nämnt — någon gång i början på nästa år, är det bara att konstatera att vi inte lär hinna sätta spaden i marken, även om vi i dag skulle fatta beslut om att bygga en fast förbindelse över Öresund. Jag efterlyser en tidsplan från Birger Rosqvists sida. Han nämnde apropå en fråga som jag ställde att detta kanske inte alls är den sista utredningen. Det skall kanske bli ännu fler utredningar, och detta är nog bara den senaste. Denna fråga har emellertid utretts i decennier. Det är i dag bara svepskäl att fortsätta med dessa utredningar. Det är klart att vi kan fortsätta att utreda tills socialdemokraterna uppnår en enighet i frågan. Då får vi emellertid säkerligen hålla på och utreda i ytterligare hundra år. Det tycker jag skulle vara utomordentligt beklagligt. Än en gång har socialdemokraterna lyckats att förhindra ett nödvändigt beslut i detta ärende. Oavsett om beslutet blir ett ja eller ett nej till en fast förbindelse över Öresund, är det bättre än att fortsätta att skjuta på frågan. Jag är ganska övertygad om att de övriga partierna faktiskt har bestämt sig. Det är bara ni som inte kan komma till skott i frågan.

Herr talman! Det är 17 kilometer mellan Malmö och Köpenhamn. Det är också 17 kilometer mellan Malmö och Lund. Om det hade varit bra med en biltunnel på 17 kilometer så skulle vi för länge sedan ha rivit upp motorvägen mellan Malmö och Lund och borrat en tunnel, så att vi skulle ha kunnat köra bilarna på tåg. Enligt internationella undersökningar är det tre faktorer som skapar utveckling i en region. Det är tillgången till universitet, tillgången till goda förbindelser — framför allt flygförbindelser — och en god livsmiljö i vid bemärkelse — goda bostäder, bra kulturoch fritidsutbud. Samtliga tre faktorer behövs för att man skall kunna skapa en utveckling. I Sverige sker utvecklingen nu kring axeln Stockholm— Arlanda— Uppsala. Det är två universitet och en stor flygplats. Sverige håller på att tippa över, och Stockholm kommer alltmer att få dominera i Sverige på samma sätt som Köpenhamn dominerar i Danmark. Västsverige, Göteborg—Lund—Malmö, med pendangen på den andra sidan, Köpenhamn—Kastrup— Roskilde, skulle med sina fyra universitet och sin stora flygplats kunna bli en motvikt Det som hämmar möjligheterna att få en balanserad utveckling i landet är 30 november 1988 avsaknaden av en väg över Öresund. Det är någonting märkligt med vatten. = Ja oden Hade det varit öken mellan Malmö och Köpenhamn, hade vi för länge sedan haft en motorväg. Hade det varit berg, hade man sprängt en tunnel. Ingen vet vilka transportsystem som är aktuella om 70 år, då vi fortfarande skall använda den här förbindelsen. Därför är det viktigt att den förbindelse som vi skapar kan anpassas till nya trafiksystem. Där är det breda alternativet med bron klart överlägset ett trångt hål under jorden. Vintertid är Sydsverige alltför ofta isolerat från Danmark och flygplatsen i Kastrup. Färjeförbindelserna, båtförbindelserna, fungerar inte. En bra förbindelse behöver både snabbhet, regularitet och turtäthet. Det ger en bro, men det ger inte båtarna i dag. Utredningen har också visat att utsläppen från biltrafiken på bron halveras jämfört med utsläppen från nuvarande båttrafik. Räknar man även in tillfarterna, blir förhållandet fortfarande till brons fördel. Genomströmningen i Öresund påverkas inte i praktiken. Trafiken på bron kommer i realiteten inte att bli nämnvärt större än den trafik som i dag går på vägen mellan Malmö och Trelleborg. En tunnel kommer att behöva stora ytor för avoch pålastning. Det förutsätter att man tar stora jordbruksarealer i anspråk. Avoch pålastning tar lång tid, vilket leder till att utsläppen blir stora. Det är bron, inte tunneln, som ger den radikala tidsförkortning som behövs för att få näringsliv och sysselsättning att blomstra. Bron är dessutom självfinansierande, om man uppför den som en tullbro. Det behövs inte en statlig krona. Det enda som riksdagen behöver fatta beslut om är ett tillstånd att bygga bron. I och med att bron är självfinansierande kan pengarna inte heller användas för några andra projekt, vilket har antytts här i kammaren. Jag tycker att vi skall ge Västsverige och Skåne denna möjlighet att få en utveckling som kan balansera utvecklingen i Stockholm. Herr talman! Jag tycker att man skall bygga broar mellan folk. Jag yrkar bifall till reservation 2 av Rolf Clarkson m.fl.

Herr talman! Jag begärde replik när jag fick höra beskrivningen av hur utarmat och folktomt Skåne är och hur dåligt det är med näringsliv i Skåne - Köpenhamnsområdet. Eftersom jag kommer från Norrland har jag ett annat perspektiv på detta. Jag måste säga att den satsning man gjorde på en Saabfabrik mitt inne i Malmö är något av det mest skandalösa jag har sett. Där nere fanns det gott om arbetsplatser för alla dem som blev friställda efter det att varven lades ned jämfört med vad vi har i fråga om arbetstillfällen i stora delar av norra Sverige. Där har vi verkligen stora problem på många håll. Det är helt otroligt att man kan argumentera på det här sättet och låtsas att Malmöområdet skulle vara något slags utarmad region. Det är det inte i ett svenskt perspektiv. Men om man vill att hela Sverige skall se ut som Storstockholm — och det var väl egentligen det som argumentationen gick ut på — och att landets alla 111 delar skall bli lika stora och starka som Storstockholm med samma tillväxt som regionen norr om Stockholm, Stockholm — Arlanda, vad får vi då? Får vi en stor parkeringsplats över hela landet? Bertil Persson använde ett argument som jag har hört förut, nämligen att avgasutsläppen, om man fick en bro, skulle halveras jämfört med utsläppen från nuvarande färjetrafik. För att få fram den siffran måste man anta att trafikströmmarna är i stort sett oförändrade, att man använder sig av bilar med avgasrening och att man kör med gamla färjor utan rening av utsläppen. Det är självklart att om man satsar på utveckling av färjorna, så blir utsläppen betydligt mindre än om man skulle ha vägtrafik. Det stora problemet är ju att biltrafiken över huvud taget ökar, om vi får en broförbindelse. Därför skall vi inte ha någon bro. Det sades också att bron skulle vara självfinansierande. Flera talare har sagt det, men jag vill fråga: Vem betalar miljöskadorna? Vem betalar sjukvårdskostnaderna för de drabbade vid alla nya bilolyckor i den ökade biltrafiken? Det gör väl inte de som äger bron, om den blir privatägd? Det är vi andra i samhället som får betala. Vem betalar det förstörda fisket i havet, och vem betalar de döende skogarna i västra Småland? Vem betalar det förlorade värdet av att bokskogarna försvinner? Boken är ett av de trädslag som tar störst skada av luftföroreningarna. Bokskogarna är akut hotade, om vägtrafiken ökar ytterligare i Skåne. Nej, bron är inte självfinansierande. Den är en mycket dålig affär, såvitt jag kan bedöma.

Herr talman! Bertil Persson gjorde en jämförelse och sade att om det hade varit öken mellan Malmö och Köpenhamn, så hade man naturligtvis byggt en väg. Man kan av samma skäl säga att om det hade varit land mellan Göteborg och London, så skulle man ha byggt en motorväg. Det bevisar för den skull inte att man nu måste bygga en bro. Om det hade funnits land mellan Göteborg och Skagen, hade man ju byggt en landsväg, men man bygger för den skull inte en bro. Det argumentet, som Bertil Persson förde fram, håller helt enkelt inte. När det gäller avgasutsläppen från färjor och från bilar gör man jämförelse mellan de avgasutsläpp som biltrafiken väntas ge och de utsläpp som kommer från färjorna vid fortsatt färjetrafik. Jämförelsen har emellertid gjorts på det sättet att bilarna har försetts med modernast tänkbara avgasrening, medan färjorna förväntats bli av ålderdomlig modell utan någon rening alls. Den jämförelsen har man gjort, och därför har Öresundsdelegationens experter på ett märkligt sätt kommit fram till att luften blir renare, om vi kör bil över sundet än om vi åker med färjorna. Broutredarna jämför utsläppen från 20 år gamla färjor med utsläppen från framtidens bilar. Därför har delegationen kommit till en felaktig slutsats. Man har förbisett att man med känd teknik kan minska färjornas kväveutsläpp med 80-90 96. Man kan säga att det finns en evighetskaraktär över den här debatten. Det finns många argument för och emot. Bertil Perssons argument är nya för Bertil Persson, som inte har varit med här och hört dem tidigare, men de är faktiskt inte särskilt nya för oss andra. Skaran som är för en bro har ju glesnat betänkligt. Det märker man inte minst i debatterna här i kammaren. För broanhängarnas del är det ju bra att Bertil Persson kommer som en Prot: 1988/89:35 förstärkning, men argumenten är inte särskilt nya. Det krut som han skjuter 30 november 1988 med är redan ödslat. Öresundsför

Herr talman! Jag vill först till Roy Ottosson säga att Västsverige inte är nödlidande, men det hör faktiskt också till Sverige. I dag håller Sverige på att tippa över mot Stockholm— Arlanda—Uppsala-axeln. Förekomsten av fler kraftcentra utarmar inte Sverige, det stärker i stället landet. Norrland har sämre förutsättningar att bli ett kraftcentrum, och Norrland behöver stöd. Västsverige behöver bara ett enda tillstånd, nämligen tillstånd att bygga bron, och Västsverige behöver inte bidrag. Argumentet att jag skulle vilja asfaltera Sverige utgör ett lågvattenmärke i debatten. Det skulle ge drygt 10 000 parkeringsplatser, och då menar jag stora parkeringsplatser, per bil i det här landet. Men med en tågtunnel kommer stora åkerarealer att förstöras för rangering och för parkering. Och trafikolyckorna, som Roy Ottosson tog upp, blir ju bara svårare att hantera i en trång tunnel under vattnet än vad de är på en öppen bro. Till Ulla Tillander vill jag säga att det faktum att jag är ny i riksdagen inte är något särskilt starkt argument mot en bro över Öresund. Överallt där man skall bygga över vatten bygger man broar om djupförhållandena medger detta, och det gör de i hög grad i Öresund där djupet är mycket ringa. Det är riktigt, som Ulla Tillander säger, att socialdemokraterna i riksdagen har kommit i gungning. Men enligt de opinionsundersökningar som jag har sett, och som säkert även Ulla Tillander har sett, blir broanhängarna allt fler. Vintertid är båttrafiken i Öresund rena eländet, och Kastrup är livsnerven för Sydsverige. Tåg tar tid att lasta och ger ingen tidsvinst. Dessutom går de, precis som båtarna, knappast på udda tider. Med en tunnel skulle trafikflödena bli föga bättre än med båt.

Herr talman! Jag kan hålla med Bertil Persson om att vi behöver fler kraftcentra i Sverige och att den snabba tillväxten i Stockholm borde hejdas, så att de orter som håller på att utarmas får en snabbare tillväxt. Men Norrland saknar inte förutsättningar för en sådan och överlever inte bara på någon sorts stöd, som Bertil Persson antydde. Jag vill också påminna om att miljöpartiet säger blankt nej till varje tunnel som skulle innebära en bilförbindelse. En biltunnel är alltså utesluten, alltså även en tågtunnel där man kan transportera bilar. Därför är argumentet att det skulle bli fler trafikolyckor i en trång tunnel konstigt. Det är inte aktuellt, som vi ser det.

Herr talman! Bertil Persson, det är inte bara här i riksdagen som socialdemokraterna har ändrat uppfattning, de är djupt splittrade även ute i landet, inte minst i Skåne. Jag skulle vilja råda Bertil Persson att t.ex. ta del av vad socialdemokraterna i det stora Skånedistriktet har sagt. Jag nämnde också att broförespråkarna i övrigt utgör en glesnande skara. Motståndarna finns även inom Bertil Perssons parti. Bertil Persson har partivänner som sviktar, och det vet han säkert själv. Ingen mindre än ordföranden i Sydvästra Skånes kommunalförbund, SSK, vilken är moderat, uttrycker det på följande sätt: Är det verkligen rimligt att satsa på en bilbro? Det kanske kan bli en gigantisk felsatsning. Ett sådant yttrande är betingat av ekonomiska skäl, dvs. helt enkelt försiktighet med skattebetalarnas pengar. Det är ju trots allt skattebetalarna som får stå som säkerhet. Jag hoppas att den kritiska besinning som detta yttrande ger uttryck för, som är betingat av ekonomiska skäl men också av miljöskäl, skall spridas också inom moderata samlingspartiet. Fördelen med en tunnel är att den är skonsammare mot miljön och att järnvägen skulle prioriteras. En tunnel skulle släppa igenom Öresundsvattnet, och den skulle inte hindra friskt vatten att komma in i Östersjön. Bertil Person raljerade med att man skulle kunna bygga en tunnel på sträckan Malmö-Lund, om jag inte hörde fel. Men mellan Malmö och Lund finns det inget behov av en tunnel, eftersom det där inte finns något Öresund eller motsvarande, utan där finns bara Höje å, vilket Bertil Persson säkert känner till, och den är betydligt lättare att bemästra.
Herr talman! Roy Ottosson, bekymret för Norrland, som man försöker hantera på ett mycket ansvarsfullt sätt, är att det är glest befolkat och av det skälet inte har en så stor kreativ massa på universiteten som andra regioner. Därför behöver Norrland hjälp med detta. Men i Sydsverige och Västsverige finns det tillräckligt med kreativ massa, men förbindelserna är ett hinder för att få balans i landet. Tågolyckor finns förvisso också. Och svårigheterna att ta hand om en stor tågolycka i en tunnel under vatten betraktar jag som ganska stora. Till Ulla Tillander vill jag säga följande. Vad moderaterna i Skåne tycker i brofrågan, det vet både jag och Ulla Tillander. Men det finns i varje parti enstaka personer som har en avvikande uppfattning, och det får man också acceptera. Åsikterna må skilja sig i alla partier, men det finns en stark och bred majoritet både i moderata samlingspartiet och i dess Skåneavdelningar.

Herr talman! Tankarna på att bygga en fast förbindelse över Öresund har länge fascinerat människan. Visionerna och möjligheterna har länge diskuterats, och olika teorier och förslag har förts fram till debatt. Intensiteten i debatten har varierat under årens lopp, men tanken har oftast, för att inte säga alltid, funnits där. Nu är det så åter dags att behandla frågan i kammaren. Jag tycker att det är positivt och glädjande att utskottet finner det angeläget att färjetrafiken över Sundet utvecklas och moderniseras, men jag beklagar att kraven på ett avvisande av Öresundsdelegationens förslag till en fast broförbindelse mellan Malmö och Köpenhamn inte har hörsammats fullt ut av utskottets majoritet. De ledamöter i utskottet som står bakom reservation 1 pekar med all önskvärd tydlighet på olika miljökonsekvenser av ett brobygge. Förutom dessa och andra argument som reservanterna för fram, vill jag gärna fästa kammarens uppmärksamhet på de konsekvenser som har redovisats i danska undersökningar, dvs. konsekvenser som kan drabba Östersjön. Av dessa undersökningar framgår att varje hinder för vattenströmmarna genom bälten och Öresund, t.ex. fundament för bropelare, osv., dramatiskt minskar saltvattentillförseln till Östersjön. Vi vet att Östersjön är ett av de allra största bräckvattenhaven och att Östersjön redan i dag har en mycket låg salthalt. Den är så låg att varje ytterligare störning av salttillförseln dramatiskt skulle minska eller helt eliminera exempelvis möjligheterna till reproduktion av torsk i detta hav. Med andra ord hotar ett brobygge Östersjöns liv och framtid. Sådana här synpunkter och fakta måste också tas med i övervägandena. De pekar helt entydigt på att man skall avstå från alla tankar på en bro. Vidare vet vi att våra inhemska kommunikationer och möjligheterna att ta oss mellan olika landsdelar i många fall i dag är starkt hotade. Jag tänker då inte minst på den diskussion som i dag pågår om vår järnvägstrafik. Förespråkarna för en bro talar ofta och gärna om hur hela södra Sverige skulle få ett uppsving, om bara bron blev till. Men innan dessa argument för bron förs fram, borde det vara rimligt att förespråkarna för en bro först klarade av hur vi skall ha det med kommunikationerna inne i landet. Är man beredd att medverka till att vi över huvud taget har kommunikationer som gör att vi kan ta oss till en eventuell bro? Skall hela Sverige leva eller bara de delar som har bra kommunikationer? För mig är svaret en självklarhet. Givetvis skall hela landet leva och ges förutsättningar för en positiv framtid och utveckling. Då är givetvis det enda rätta att satsa på att vidareutveckla vårt inhemska transportnät och för miljöns skull endast överväga tunnelalternativet för förbindelsen mellan Sverige och Danmark. 30 november 1988 negativa miljökonsekvenserna innebära att en i dag het region blev utsatt för en ytterligare och orimligt hög exploatering och för ett synnerligen starkt expansionstryck. Det finns all anledning att anta att lokaliseringen av ny industri, nya arbetsplatser och nya bostäder skulle ske i området alldeles intill brofästet och inte på de platser där människorna bor eller i de orter och regioner som i dag har arbetslöshet och får vidkännas befolkningsminskning, orter som har utrymme för att väl ta till vara en expansion inom olika sektorer i samhället. Jag är helt övertygad om att Öresundsregionen skulle expandera ytterligare om det byggs en broförbindelse, medan andra delar av södra Sverige, exempelvis sydöstra Sverige med Blekinge län och Kalmar län, skulle ytterligare åderlåtas. Den obalans som vi i dag har stark känning av inte minst i den sydöstra landsdelen skulle ytterligare förstärkas. Att denna min övertygelse och dessa mina antaganden är helt riktiga har inte minst dagens debatt visat. Någon talare sade tidigare i debatten att om något tusentals personer blir arbetslösa om färjetrafiken läggs ner, skulle vi i stället få tiotusentals nya arbetstillfällen i Öresundsregionen om en bro kommer till stånd. Varifrån skall dessa människor tas? Det här resonemanget visar att det är denna region som skulle komma att expandera. Men om det är vår mening att utveckla och ge även de landsdelar i sydöstra Sverige som jag pekat på framtidstro, måste vi i dag ta avstånd från brotanken. Om det nu finns så mycket ledigt kapital som behövs för ett brobygge, är jag övertygad om att vi skulle hitta bättre, angelägnare och mer framsynta investeringsprojekt än en bro att använda dessa pengar till. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till reservation 1.
Herr talman! Jag tror att det är angeläget att komma ihåg att den drastiska minskning som Roy Ottosson talade om när det gäller genomströmningen i Öresund i själva verket är en minskning med 1 90, en minskning som mycket lätt kan kompenseras genom muddringsarbeten i anslutning till denna bro. Jag tror att det är farligt om vi är så isolationistiska i Sverige. Sverige är också i behov av kontakter med sina exportmarknader i det Europa som Sverige tillhör. Hela Sverige skall leva och utvecklas, inte bara Mälardalen. Ju fler delar av Sverige som stärks, desto starkare blir hela Sverige.

Herr talman! Jag noterar att Bertil Persson tycker att man skall söka sig utåt och ha en öppenhet mot och fina kontakter med Europa. Givetvis skall vi ha kontakter med andra länder. Men jag tror inte att möjligheterna till kontakter över gränserna, kontakter mellan människor och marknader, helt och hållet är beroende av en bro över Öresund. Vad är det egentligen den här bron kommer att sammanbinda? Inte är det så att vi får en snabb och enkel väg direkt mellan Sverige och det övriga Europa. Snarare är det så, som Prot. 1988/89:35 någon tidigare har uttryckt saken, att vi bygger en bro mellan sydvästra 30 november 1988 Skåne och en dansk ö. Det är ju detta som blir fallet. Det finns i dag inga Jä. oden realiteter som talar för att vi skall använda det kapital vi har i landet eller kan låna på annat håll för att bygga ett brokomplex av den här typen. Dessa pengar kan användas till bättre och mer gagnerika investeringar, som kan ge hela landet framtidstro och framtidsnytta. Jag yrkar återigen bifall till reservation 1.
Herr talman! Jag tycker i varje fall att vi kan slå fast att det inte finns någon trafikled som ger samma snabbhet, regularitet och turtäthet som en bro. Det är dessutom inte enbart en bro mellan Malmö och Köpenhamn, utan det är i lika hög grad en bro mellan Stockholm eller Göteborg och Paris.

Herr talman! Som någon tidigare talare i debatten sagt är det en mycket segsliten fråga som kammaren nu diskuterar. Den har diskuterats och debatterats i mer än 100 år. Det finns ett utomordentligt omfattande utredningsmaterial, bl.a. det material som nu senast tagits fram av Öresundsdelegationen, vars förslag om en kombinerad vägoch järnvägsförbindelse presenterades 1987. Öresundsdelegationen har sedermera fått tilläggsuppdraget att närmare utreda och analysera ett alternativ med enbart en borrad tunnel för järnvägstrafik mellan Malmö och Köpenhamn. En sådan tunnel skall i trafikmässigt, ekonomiskt och miljömässigt hänseende jämföras med alternativet en kombinerad vägoch järnvägsförbindelse i samma läge. Vidare skall delegationen undersöka möjligheterna att bygga en kombinerad förbindelse i etapper, varvid första etappen skall utgöras av en järnvägsförbindelse. När dessa studier är klara borde det finnas ett fullödigt material som underlag för partiernas ställningstagande, ett riksdagsbeslut och en överenskommelse med våra danska vänner. När detta utredningsmaterial har presenterats i januari eller februari, får det vara slut med utredandet och dags att gå till handling. Det är riktigt, som Ulla Tillander hävdat i den här debatten, att det inom det socialdemokratiska partiet har funnits och finns delade meningar om Öresundsförbindelsen. Det finns det inom de flesta partier — så även inom centerpartiet. En centerpartistisk landshövding inte så långt från Malmöhus län, nämligen i Kristianstads län, har ställt sig bakom förslaget om byggande av en kombinerad järnvägsoch vägförbindelse mellan Malmö och Köpenhamn. Jag antar att han gjort det med hänsyn till de positiva konsekvenser han tror att en sådan förbindelse kan få för just Kristianstads län. Jag är också övertygad om, Sven-Olof Petersson, att man i Blekinge län kan resonera från precis samma utgångspunkter, nämligen att en förbindelse mellan Malmö och Köpenhamn gynnar utvecklingen även i den delen av sydöstra Sverige, som är i behov av en positiv arbetsmarknadsutveckling. Herr talman! Jag har i flera tidigare debatter här i kammaren uttryckt min 117 uppfattning om Öresundsförbindelserna. Jag anser att Öresundsdelegationens förslag om en kombinerad vägoch järnvägsförbindelse mellan Malmö och Köpenhamn är det klart bästa alternativet. För detta finns en rad skäl. En sådan förbindelse ökar förutsättningarna för ett praktiskt, industriellt och kommersiellt samarbete mellan Skåne och Sjzelland. Det medför ökad handel och vidgat internationellt samarbete. Det främjar en gemensam arbetsmarknad och bostadsmarknad i regionen. Det ger, som någon har hävdat, möjligheter att skapa balans till den mycket kraftiga koncentration och expansion som sker i Stockholmsområdet. Det är vi sannerligen i behov av om vi skall kunna uppnå någon form av nationell och regional balans. Den fasta Öresundsförbindelsen ger oss snabbare biloch tågförbindelser inte bara med Sjelland utan också med de västliga delarna av Danmark samt med kontinenten. Det gäller särskilt nu när danskarna har kommit till ett ställningstagande om Stora Bältsförbindelsen. Öresundsförbindelsen ger oss snabbare och säkrare förbindelser med Kastrup. På praktiskt taget alla tider på dygnet och året undanröjer det dagens stora osäkerhet och tidsförluster i kommunikationerna med Kastrup. Vintertid kan det många gånger ta längre tid att ta sig mellan Kastrup och Trelleborg än att färdas mellan Bangkok och Kastrup. Det säger något om de kommunikationsbekymmer som vi har i den delen av Sverige. Inte minst viktigt är att en fast förbindelse väsentligt ökar förutsättningarna för ett vidgat samarbete mellan universitet och tekniska högskolor på ömse sidor om Sundet. Det förbättrar också möjligheterna till en korsbefruktning främst inom forskningen men också på utbildningsområdet. En fast förbindelse ger i en stor region på ömse sidor om Sundet ökade möjligheter att utnyttja det samlade utbudet av konst, musik, teater och annan kultur. Den skänker också rika förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Detta är några av huvudargumenten bakom tankarna på en kombinerad järnvägsoch vägförbindelse mellan Sverige och Danmark. En fast förbindelse över Öresund möjliggör således ett utvecklande av den nordiska gemenskapen och skapar bättre kontakter både i fråga om näringsliv, kultur och vanliga mänskliga förbindelser. Öresundsdelegationen har också efter en genomgripande utredning av kvalificerad expertis konstaterat att det går att uppnå tillfredsställande lösningar på de miljöproblem som kan uppstå. Det har till att börja med visat sig att det går att lösa frågan om vattengenomströmningen till Östersjön. Det är viktigt att skapa garantier för att en fast förbindelse över Öresund inte minskar vattengenomströmningen till Östersjön. Det gäller att se till att klara av den på samma grunder som i dag. Det har också visat sig att en kombinerad förbindelse inte ökar luftföroreningarna i förhållande till en fortsatt färjedrift. Den frågan har naturligtvis vållat viss diskussion bland remissinstanserna, men Öresundsdelegationen har kommit fram till att en kombinerad förbindelse inte behöver medverka till ett ökat luftföroreningsutsläpp än det som föranleds av färjeförbindelserna. Så några kommentarer till vad som har sagts i debatten. Jag tycker att Ulla Tillander i många avseenden är ologisk i sitt sätt att resonera. Hon säger till att börja med att man inte åker på en bro — i vart fall transporteras inte landsvägsgodset på en bro — eftersom det inte medför någon tidsvinst i Prot. 1988/89:35 förhållande till färjetrafiken. I nästa andetag konstaterar hon att en bro får 30 november 1988 oerhörda miljökonsekvenser och en nedlagd färjetrafik. Jag förstår inte Za od ee logiken i detta resonemang. Det är ju två motstridande argument. Om Ulla Tillanders första argument är riktigt kan ju inte gärna det andra också vara det. Godset måste väl transporteras antingen med färja eller på en fast förbindelse. Ulla Tillander är också ologisk i ett annat hänseende. Hon varnar för en oerhörd befolkningskoncentration och näringslivsexpansion till sydvästra Skåne. I nästa andetag åberopar hon en undersökning om företagens inställning och säger att dessa minsann inte tror att en bro leder till en sysselsättningsökning. Det går inte att hävda bägge argumenten samtidigt, utan hon måste välja sida. Många av dessa motstridiga argument tycker jag illustrerar vad motståndarna till en fast förbindelse säger. De försöker hävda alla argument samtidigt, för inga logiska resonemang och griper varje halmstrå för att argumentera mot en fast förbindelse över Öresund. Man kan naturligtvis säga, Ulla Tillander, att socialdemokraterna har orienterat sig mot en annan lösning än en vägförbindelse Malmö— Köpenhamn. Birgitta Dahl har uttalat att man numera har avvisat en ren bilbro mellan Malmö och Köpenhamn. Det uttalandet gjorde hon i Malmö, och det var väl inte särskilt sensationellt. Socialdemokraterna avvisar alltså ett rent bilbroalternativ. Om Ulla Tillander hävdar att socialdemokraterna har ändrat ståndpunkt, kan man på lika goda grunder hävda att också centern har gjort det. Det var inte så länge sedan Ulla Tillander stod i denna talarstol och hårt förespråkade en tunnel mellan Helsingborg och Helsingör. Åtminstone på den punkten har hon gjort en positionsförflyttning och lagt tunneln mellan Malmö och Köpenhamn. En sak som Roy Ottosson från miljöpartiet sade gjorde mig mycket upprörd. Han menade tydligen att det, när Kockums varv i Malmö lades ner, inte fanns skäl att vidta särskilda sysselsättningsåtgärder i regionen. Där borde man kunna klara sig själv, menade han. Jag tycker att det är ett både häpnadsväckande och cyniskt resonemang. Malmö hade vid den tiden 6 000 öppet arbetslösa människor eller 5,4 96 av den arbetsföra befolkningen. I det läget skulle man alltså ta smällen av en nedläggning av en civil fartygsproduktion där 3 000 personer sysselsattes — utan någon form av statliga motåtgärder. Det är alltså miljöpartiets svar till dem som riskerar arbetslöshet på en arbetsmarknad av den dåliga karaktären. Det tycker jag är ett avslöjande besked. Herr talman! Låt mig göra ett avslutande konstaterande, som jag tycker är utomordentligt glädjande. Vi kan ha olika uppfattningar om hur en fast förbindelse mellan Sverige och Danmark skall se ut. Men det glädjande är att det inte nu är fråga om ett ja eller nej till en fast förbindelse mellan Malmö och Köpenhamn, utan det är fråga om hur den fasta förbindelsen skall utformas. Det är verkligen en framgång i den debatt som har förts under ganska lång tid. I denna kammare finns tydligen en mycket klar majoritet för en fast förbindelse mellan Malmö och Köpenhamn. Frågan är bara vilken karaktär och utformning den fasta förbindelsen skall ha.

Herr talman! I inledningen av sitt senaste inlägg sade Lars-Erik Lövdén något som gjorde mig förvånad. Han gav till känna uppfattningen att tillkomsten av en bro skulle ge Blekinge möjligheter till expansion. Vi kan konstatera att expansionen i de större tätortsområdena i vårt land, exempelvis Malmöregionen och Stockholmsregionen, i varje fall hittills inte har påverkat utvecklingen i Blekinge län på ett positivt sätt. Tvärtom har befolkningens antal minskat år efter år. Främst ungdomar har flyttat därifrån eftersom utkomstmöjligheter och arbete saknats. Likadant är det på många andra håll i landet. Det gäller områden som inte ligger i det s.k. triangelnätet, vid stora flygplatser eller — som det här skulle bli fråga om — intill ett stort brofäste. Lars-Erik Lövdén säger också att man på ett snabbt och effektivt sätt kan ta sig över sundet via en bro. Har vi då bara bron att lita till? Vad händer den dag då vi av någon anledning tvingas stänga av bron? I dag har vi dock färjeförbindelser mellan ett tiotal orter på det svenska fastlandet och Danmark resp. Tyskland. Jag tycker nog att det är viktigare att försöka utveckla de här färjekommunikationerna, så att människor kan ta sig till olika orter i nämnda länder. Men det är också viktigt att vi ser till att vi dels minskar antalet problem, dels kan klara oss från problem som kan uppstå vid en eventuell konflikt. Det kan ju också hända att vi av något annat skäl skulle behöva stänga bron för trafik. Då skulle vi inte komma någonstans.

Herr talman! Lagom är bäst. En oändligt stor stad är inte den bästa staden. Malmö är ju Sveriges tredje största stad och Köpenhamn är Nordens största stad. Lars-Erik Lövdén vill tydligen knyta ihop dessa båda städer till en superstad — ett slags Örestad. Han tror att vi därmed får de största möjligheterna att skapa en god miljö och fina tillfällen till rekreation, utbildning osv. Men det är inte en självklarhet, och det är jag inte ensam om att tycka. Jag vet att framtidsforskaren Åke E. Andersson, som annars är mycket positiv till vägar, också insett att det finns en lagom nivå även när det gäller städer och universitet. Tanken på en superstad måste alltså tillbakavisas. Om en stad blir för stor, överväger de negativa effekterna. Det är inte bara miljöeffekterna som är negativa, utan det gäller också de sociala effekterna. Drogmissbruket ökar. Det uppstår också andra problem, t.ex. förslumning. När det gäller förbindelserna med Europa innebär faktiskt en sådan här bro en omväg. Snabbast går det, om man tar färjan direkt till kontinenten, inte via Danmark och Köpenhamn. Det argumentet haltar således också. Det är alltså fel att tänka så. Vill man ta sig till Europa, skall man åka direkt dit. Färjorna är då det bästa alternativet. Sedan vill jag säga att Lars-Erik Lövdén har dragit en felaktig slutsats. I reservation 1 i detta betänkande förespråkar man en parlamentarisk utredning av frågan om en järnvägstunnel. Men det innebär inte ett krav på en järnvägstunnel. Det är alltså inte alls självklart, åtminstone är vi i miljöpartiet av den uppfattningen, att det över huvud taget skall vara någon form av fast förbindelse över eller under Öresund. En sådan här utredning får väl visa på fördelarna ur trafiksynpunkt eller andra synpunter. Jag är inte övertygad i detta avseende. Slutligen när det gäller nedläggningen av Kockums. Om man jämför antalet arbetslösa med antalet lediga platser, var faktiskt situationen i Malmö inte lika besvärlig som situationen i t.ex. Västernorrland vid denna tidpunkt. Det är bara att konstatera att det finns mycket större möjligheter på arbetsmarknaden i södra Sverige än det finns norröver. Jag säger inte att staten inte skulle ha gått in för att mildra effekterna. Att placera en ny bilfabrik mitt i centrala Malmö tycker jag dock är en skandal. Vidare är jag inte säker på att pengarna har använts på bästa möjliga sätt när det gällt att minska arbetslösheten i Sverige totalt sett.
Herr talman! Trafiksituationen vad gäller förbindelserna över Öresund hade varit en helt annan, om vi på ett betydligt tidigare stadium hade fått ett beslut om nej till en bro. Då hade man helhjärtat kunnat satsa på miljövänligare alternativ, t.ex. färjetrafik och en tågtunnel. Beträffande H—-H-leden har vi i centern alltid arbetat för ett miljövänligare alternativ, alltså för en järnvägstunnel antingen i H-H-leden eller mellan Malmö och Köpenhamn — och det är ju vad vi nu diskuterar. Jag skulle önska att Lars-Erik Lövdén lyssnade litet bättre på den socialdemokratiska rörelsen. Jag tänker då på det socialdemokratiska ungdomsförbundet i Malmö och på alla de socialdemokrater i Skåne över huvud taget som säger nej till en bro. Men Lars-Erik Lövdén borde också, såvitt jag förstår, lyssna på Birgitta Dahl som betraktat bron som ”spolad”. Även om hon kom med en brasklapp om att rådslaget inom. partiet naturligtvis måste få ha sin gång.
Herr talman! Lars-Erik Lövdén talade om möjligheterna till utveckling i den aktuella regionen. Jag vill i detta sammanhang understryka att nedgången i Blekinge har skett i en situation där det inte finns någon bro. Vad som händer om det finns en bro vet vi inte. Det kan bli en förstärkning för Blekinges del, men det kan också bli en försvagning. Jag har i alla fall samma uppfattning som Lars-Erik Lövdén, nämligen att en bro skulle innebära en förstärkning.
Jag ber att få påpeka att genmälet gäller Lars-Erik Lövdéns anförande.
Herr talman! Jag tror alltså i likhet med Lars-Erik Lövdén att det är fråga om en förstärkning för hela södra Sverige.
Herr talman! I mitt anförande sade jag, Ulla Tillander, att det bland oss socialdemokrater har rått och råder delade meningar i denna fråga. För att vi i det socialdemokratiska partiet skall kunna bestämma oss för en viss linje — centralt och även här i kammaren — i denna fråga har vi tillsatt en särskild arbetsgrupp, och under nästa år kommer ett rådslag att äga rum. Framemot sommaren eller i början av nästa höst kommer vi att kunna visa på ett ställningstagande från partiets sida. Vi sticker alltså inte under stol med att det har rått delade meningar på denna punkt. Vidare uppmanar Ulla Tillander mig att lyssna på rörelsen. Då vill jag säga att jag nog tycker att det är litet förmätet av Ulla Tillander att kasta sig in i den diskussion som vi inom det socialdemokratiska partiet för på den här punkten. Jag lyssnar mycket noga på rörelsen. Ibland företräder jag socialdemokraterna i Malmö. Dessa har fattat ett beslut om att vi skall förorda en fast, kombinerad vägoch järnvägsförbindelse mellan Malmö och Köpenhamn. Det rör sig om ett klart majoritetsbeslut. Jag säger detta enbart som en upplysning till Ulla Tillander. Egentligen vill jag inte diskutera det socialdemokratiska partiets ställningstagande med Ulla Tillander. Den diskussionen klarar vi bäst själva. Sedan till Sven-Olof Petersson. Jag tror att det är gynnsamt också för Blekinge, om det finns goda kommunikationer med kontinenten. Men en förutsättning för att Blekinge skall kunna utnyttja fördelarna med goda kommunikationer med kontinenten är att det finns goda kommunikationer med Blekinge. På den punkten råder det inga delade meningar. När den centerpartistiske landshövdingen i Kristianstads län, Einar Larsson, tar ställning för en kombinerad vägoch järnvägsförbindelse, tror jag att han gör det med utgångspunkt i sina strävanden att ta till vara Kristianstads läns intressen. Han inser säkert att det också gynnar Österlen och övriga delar av Kristianstads län. Jag måste säga att jag blev ganska upprörd när Roy Ottosson sade att det kanske inte var befogat med särskilda insatser i Malmöregionen, detta med tanke på nedläggningen av Kockums Varv. Jag nämnde några siffror som jag tycker är mycket illustrativa i det avseendet. Vid den aktuella tidpunkten hade vi en arbetslöshet på 5,4 96 i Malmö kommun. Det är ett mycket högt tal, och det inser också Roy Ottosson. 6 000 människor var öppet arbetslösa. Man kan naturligtvis inte i ett sådant läge fatta beslut om nedläggning av en verksamhet som sysselsätter 3 000 personer utan att föra ett resonemang om alternativ produktion eller om möjligheterna till annan sysselsättning. Innerst inne var nog inte heller Roy Ottosson inne på någonting annat. Om Roy Ottosson enbart hade fört ett resonemang om biltrafik eller inte, eller om han hade fört ett resonemang om det lämpliga med biltrafik som ersättning, hade det varit en annan sak. Men jag uppfattade Roy Ottosson så, att han i det läge som Malmö då befann sig i över huvud taget var motståndare till insatser.

Herr talman! Lars-Erik Lövdén underströk att man i rådslaget inom det socialdemokratiska partiet skall ta ställning till vilken linje man skall anta i denna fråga. Bara det att socialdemokraterna tog upp frågan i ett rådslag är faktiskt ett ställningstagande, just när de gjorde det i den situation då detta beslut fattades. Socialdemokraterna har ofta betraktats som ett betongparti, och jag vill säga till Lars-Erik Lövdén, att om socialdemokraterna vill ta bort betong Prot. 1988/89:35 stämpeln, går det inte att istadigt arbeta för byggandet av detta täta staket 30 november 1988 rakt över Öresund med kraftiga betongpelare och ännu kraftigare betongfun = dament. T.o.m. själva naturen suckar och våndas över ett sådant övergrepp. En sak är säker: Varken Öresund eller Östersjön skulle vara opåverkad av en sådan otjänst. På tal om rådslaget, önskar jag verkligen motståndarna inom socialdemokratin framgång i sitt arbete.

Herr talman! Jag kanske inte skall förlänga Kockumsdebatten alltför mycket, det handlar trots allt om Öresundsbron. Jag vill ändå säga att 5,4 Zo arbetslöshet är en mycket hög siffra, men den är ännu högre i vissa delar av Norrland. Detta gällde Malmö kommun, men i hela Malmöregionen finns det många arbetstillfällen. Läget under denna period var också tillfälligt och övergående. I delar av Norrland har det däremot skett en långsam och säker utsugning av ungdomar och kvalificerad arbetskraft under många år. I en del kommuner kan det vara svårt att hitta tillräckligt med ungdomar för att klara äldreomsorgen — de finns helt enkelt inte. Så är situationen i stora delar av Norrland. Det är i det perspektivet som man har reagerat mot den våldsamma miljardrullning som drogs i gång till Uddevalla och Malmö. De som sitter uppe i norr blir naturligtvis förtvivlade. Där saknas både det ena och det andra, som ni inte skulle kunna drömma om att vara utan nere i Malmö. Jag vill än en gång säga att Malmö är en stor stad som har mycket goda möjligheter, och det finns inte någon anledning att göra en superstad av Malmö tillsammans med Köpenhamn. Jag tycker att ni i Malmö skall betänka detta litet grand, ur den synpunkten att Malmö lätt blir en sovstad till Köpenhamn med en sådan här förbindelse, eftersom hyrorna är billigare i Malmö och det är ett starkt tryck på bostäderna i Köpenhamn. Ni kan alltså hamna i en ganska tråkig situation, med förslumning m.m. Detta var ett sidospår. Huvudfrågan är att det inte behövs och inte skall finnas någon fast Öresundsförbindelse för biltrafik, eftersom en sådan får katastrofala miljöeffekter i Öresund, Kattegatt och Skagerrak. Och har ni inte lärt er av det som hände i somras kommer ni aldrig att kunna lära er.

Herr talman! Lars-Erik Lövdén sade i sin senaste replik att bra kommunikationer skulle vara bra för Blekinge län. Ja, förvisso är det så, och därför slåss vi i dag med näbbar och klor för att behålla de kommunikationer vi har både i och till länet. Där har faktiskt Lövdén och hans partikamrater ett stort ansvar för att se till att de beslut som fattades under vårriksdagen om det svenska järnvägsnätet blir uppfyllda och att vi inte förlorar de järnvägsförbindelser som dock fortfarande finns kvar i och till länet. Det är också glädjande att herr Lövdén har omtanke om Blekinge, men det hade varit mer glädjande om omtanken hade gällt hur länet i sig skulle utvecklas och inte att länets eventuellt positiva framtid skulle bestå i att det byggs en bro nere i Malmöregionen.

Herr talman! Först vill jag säga till Roy Ottosson att det inte var jag som tog upp Kockumsproblematiken i denna debatt, men eftersom han gjorde det tyckte jag att jag hade ett behov av att replikera på den punkten. Vi har nu fått ett rejält besked från miljöpartiet i just den frågan, men det är inte säkert att malmöborna uppskattar det beskedet. Sedan sade Roy Ottosson att lagom är bäst. Ja, det kan man naturligtvis påstå, men jag har den föreställningen att bra kommunikationer inte bara gynnar en positiv utveckling för näringslivet, utan de gynnar över huvud taget en positiv utveckling. Kulturellt, socialt och rent medmänskligt är bra kommunikationer någonting som gynnar framåtskridandet och utvecklingen. Dåliga kommunikationer missgynnar utvecklingen på alla dessa områden. Jag tror på den nordiska gemenskapen, på att det finns ett starkt intresse av att knyta Danmark närmare till den nordiska gemenskapen, i stället för att Danmark, som nu, mer och mer orienterar sig neråt Västeuropa och att den nordiska gemenskapen därmed inte har den livskraft som den borde ha. Roy Ottosson åberopade i en tidigare replik Åke Andersson. Jag brukar åberopa Åke Andersson när jag talar mig varm för en kombinerad vägoch järnvägsförbindelse mellan Malmö och Köpenhamn, därför att han vid några tillfällen har uttalat sig för en sådan. Det är möjligt att man kan använda argumentationen på olika sätt. Jag konstaterar att de som står bakom reservation nr 1 har olika uppfattningar. Centern tar tydligen ställning för en tunnel mellan Malmö och Köpenhamn, medan miljöpartiet är något mer osäkert. Jag påstod att det fanns en klar majoritet i denna kammare för en fast förbindelse mellan Malmö och Köpenhamn, och jag tror fortfarande det, även om miljöpartiet i den senaste repliken mälde sig ur den majoriteten. Jag vill vända mig till Ulla Tillander när det gäller miljön. Hon kallade socialdemokraterna ett betongparti. Det är så, som också Öresundsdelegationens rapport visade, att miljökonsekvenserna av ett brobygge inte skulle förvärras i förhållande till nuvarande transportalternativ. Där gjordes den bedömningen att det mycket väl gick att klara vattengenomströmningen till Östersjön genom kompenserande muddringsarbeten. Man räknade mycket noggrant på luftföroreningssituationen och konstaterade att en bro inte innebar någon merbelastning i förhållande till nuvarande transportalternativ. Jag är stolt över att vi inom det socialdemokratiska partiet har en intern partidemokrati, Ulla Tillander. Vi skall genomföra vårt rådslag, och sedan skall vi fatta beslut om hur vi skall ha det.

binderserna Herr talman! Från Birger Rosqvist väntar jag mig en suck över parlamentarismens konsekvenser, men det må så vara — detta är ett ämne som vi i miljöpartiet är intresserade av och som vi vill debattera. I denna fråga som i så många andra ärenden bör den första frågan vara: Vinner eller förlorar miljön på det beslut riksdagen fattar? Att den frågan är viktig för Skånes del torde knappast behöva understrykas. Landskapets känsliga natur liksom Östersjöns och Västerhavets ekologiska balans är i fara. Vi vet alla att biltrafiken är den viktigaste orsaken till den pågående förstöringen. Det står också klart, redan utan varje utredning, att en bilbro skulle öka biltrafiken i Skåne och Köpenhamn högst avsevärt. Att i det fallet endast ta hänsyn till de 17 kilometer som själva bron utgör är så naivt att jag faktiskt inte trodde att man diskuterade på det viset i denna kammare. Det alternativ som reservation 1 förordar kan mycket väl, genom att kraftfullt profilera spårburen trafik, ge en minskning av biltrafiken, både i storstadsområdena och på landsbygden. Detta måste man se på, det måste utredas. Vad man också måste se på är de regionala effekter i form av ekonomisk överhettning och sekundära transporter som kan uppkomma. Det finns geografiska modeller som kan användas för beräkningar av vad som kan hända om centra förbinds med en mycket effektiv bro. I den utredning, vars resultat måste beaktas innan något som helst beslut fattas, vilket förordas i reservation 1, måste följande direktiv inkluderas: 1. Vad sker med miljön nära tunnelns ändpunkter? 2. Vilka effekter kan väntas på större avstånd? 3. Vilka regionala förändringar av ekonomisk karaktär kan väntas? Särskilt viktigt är det att alternativet med en järnvägstunnel utan biltåg prövas förutsättningslöst. Det allra viktigaste i dag är dock att riksdagen klart slår fast att en bro över Öresund inte skall byggas. Det är vad reservation 1 verkligen går ut på. På ett sådant beslut skulle miljön vinna, och därmed, herr talman, både vi som lever nu och kommande generationer.

Herr talman! Först konstaterar jag att Lars-Erik Lövdén anser det vara förträffligt att placera en smutsspridande bilindustri i ett av Sveriges mest förorenade områden. Detta tycker jag är magnifikt. Det finns vissa frågor som inte har tagits upp i dagens debatt, och jag skall försöka ta upp dem. Grundläggande är emellertid att Öresund faktiskt håller på att skadas och dö. Haven runt omkring oss håller på att dö. Men i Sveriges riksdag har vi fortfarande inte lärt oss så mycket att vi kan säga nej till en Öresundsbro, som genererar ökad bilism och därmed ökade kväveoxidutsläpp liksom ökad belastning på det hav som vi vet håller på att dö. Jag noterar också, som en parentes, att talmannen har uppmanat 125 statsråden att vara närvarande vid viktiga debatter. Jag ser att inget statsråd är närvarande. Antingen anser de inte att detta är en stor miljöfråga eller också har de inte lyssnat på talmannen. Jag vet inte vad som gäller. För att komma till rätta med miljöförstöringen krävs det att bilismen minskar, inte ökar. Kväveoxiderna måste minska med 75 4 i dessa områden. Då hör vi moderater tala om att bilismen måste öka. Det är helt häpnadsväckande. Året är 1988, och detta skall vi få höra. Moderata samlingspartiet utgör i just den här frågan ett exempel på omdömeslöst hyckleri. Moderaterna talar vitt och brett om att de vill komma till rätta med koldioxidproblemet och växthuseffekten. Men aldrig har jag hört en moderat politiker tala om att bilismen faktiskt står för 50 96 av just koldioxiderna. När skall ni börja tala om det? Aldrig har jag heller hört en moderat kommentera det faktum att katalytisk avgasrening inte hjälper ens ett litet dyft när det gäller att minska koldioxidutsläppen. Folkpartiet talar mycket gärna, speciellt i en valrörelse, om att de vill satsa ytterligare 10 milj.kr. på renovering av luftföroreningsskadade kulturskatter. Samtidigt vill man öka bilismen och öka luftföroreningarna. Vitsen med detta kan möjligtvis vara att det skall bli fart på den ekonomiska tillväxten. Ökad bilism ger fler bilar och större bensininköp. Sedan kan man reparera kulturskatterna, och då ökar den ekonomiska tillväxten, åtminstone kortsiktigt. För att få en Öresundsbro att löna sig behöver transporterna över sundet enligt beräkningar fördubblas fram till år 2005. Detta sker i en region som redan är hårt belastad. Varför skall transporterna fördubblas fram till år 2005? Kan någon förklara det för mig? Varför skall vi ha det så? Jag tror att en majoritet av politikerna i den här församlingen fortfarande inte har begripit att haven håller på att dö, att luftföroreningarna i städerna i Skåne uppvisar skyhöga nivåer. Har ni inte förstått att barnen i de här städerna drabbas av luftföroreningarna? Det finns faktiskt forskare som hävdar att vartannat barn i storstäderna riskerar att någon gång under sitt liv få cancer. Till stor del beror detta just på bilismen. 200 000 människor i vårt land bor eller arbetar vid gator där luftföroreningsvärdena är högre än vad FN säger är tolerabelt. 200 000 människor — och här talar man om ökad bilism och en Öresundsbro. Utskottet talar om kompletterande studier, för att kunna ta ställning i frågan. Men det behövs inga mer studier i frågan. Det räcker med dem som finns. Man kan läsa Naturskyddsföreningens remissvar på utredningen om Öresundsbron. Tekniska högskolan i Stockholm, SMHI, miljövårdsenheten, naturvårdsverket, ja, alla som tar miljöhänsyn säger nej. Ändå säger socialdemokraterna, folkpartiet och t.o.m. moderaterna: Vi värnar om miljön. Men då tar ni ställning för andra intressen. Ni struntar faktiskt i miljöfrågorna. Vi hävdar att vi helt enkelt inte har råd med en Öresundsbro. Vi har inte råd med ökad bilism. Vi har inte råd med bilbro över Öresund och inte heller över Stora Bält. Vi har inte råd med ett dött hav helt enkelt. Vi har inte råd med att Skånes bokskogar dör. Vi har inte råd att hålla barnen i sydvästra Skåne inne på grund av luftföroreningar. Vi har inte råd med dåliga beslut i Sveriges riksdag. Vi har faktiskt en unik chans nu. Här har naturligtvis alla de socialdemokrater som jag vet innerst inne vill stödja reservation 1 en Prot. 1988/89:35 nyckelposition. Ta chansen! Fatta ett historiskt beslut och sudda ut den 30 november 1988 enorma, fula stämpeln av betongparti, som Ulla Tillander nämnde förut. Jag Jä oäemn hoppas att socialdemokraterna skall använda huvud och hjärta i denna fråga och inte låta sig luras av Lars-Erik Lövdéns eller Birger Rosqvists hjärta och huvud. Jag yrkar bifall till reservation nr 1.

Herr talman! Jag trodde att miljöpartiet skulle stå för hederlighet och ärlighet. Men det är inte riktigt på det viset, Birger Schlaug. Jag sade inte det Birger Schlaug påstod att jag sade om Saabs bilfabrik i Malmö. Jag attackerade miljöpartiet för att ni uppenbarligen anser att det inte fanns skäl till särskilda insatser i Malmöregionen till följd av nedläggningen av Kockums civila fartygsproduktion. Det var det jag attackerade, Birger Schlaug, och inget annat.
Herr talman! Avgasrening reducerar radikalt utsläppen av kväve. Men jag skulle vilja fråga miljöpartiet av vad det egentligen vill åstadkomma energi i Sverige, när det inte vill utnyttja kärnkraftverken på det sätt som en bred majoritet av svenska folket har beslutat i folkomröstning. Åstadkommer man inte energin via kärnkraft, måste man åstadkomma den på något annat sätt. Luftföroreningarna har radikalt reducerats i Skåne, med undantag för stoftet. Av svavlet i Skåneregionen kommer endast 15 90 från tillverkning inom landet. Även kväveföroreningarna har minskat radikalt sedan 1970. Därmed inte sagt att vi inte skall gå vidare. Förvisso är luftföroreningarna en orsak till att fler människor i Malmö än någon annanstans får lungcancer, men den dominerande orsaken är enligt alla forskare att man röker för mycket. Man röker mycket mer i Malmö än i övriga landet.
Herr talman! Jag kan konstatera att Lars-Erik Lövdén och jag är i alla fall överens om en sak, nämligen att det var inte det mest förträffliga att lägga en bilindustri mitt inne i Malmö. T.o.m. riksdagen, den församling vi nu sitter i, har fattat ett beslut om att utsläppen av kväveoxider skall minska med 30 96 fram till 1995. Än så länge har ingenting av detta skett. Tvärtom är det snarare så att utsläppen ökar. Då har vi partier som här talar om att bilismen skall öka — vilket blir en följd av en Öresundsbro där man kan köra bilen. Bilismen ökar med 6—7 926 per år, och det äter upp de effekter som den katalytiska avgasreningen ger. Jag konstaterar ännu en gång att moderaterna vägrar tala om koldioxidproblemen, som de säger är den största och viktigaste frågan. Ändå talar de om ökad bilism, vilket ökar koldioxidutsläppen. Vi kanske kan diskutera energipolitiken någon annan gång. Jag ställer i och för sig gärna upp på att göra det nu. Men det är inte så dumt med 127 biobränsle och vind. Jag slutar detta inlägg med att säga att i stället för en bilindustri i Kockum i Malmö, kanske man skulle satsa på New Wind — det företag som tvingades gå i konkurs.

Herr talman! Jag skall börja med att yrka bifall till utskottets hemställan. Det är sant som någon har sagt att denna fråga har varit föremål för många diskussioner och utredningar. Men därmed är det inte sagt att frågan är färdigutredd. De utredningar som har visats och lagts fram under årens lopp har alla kommit till olika resultat, och det har ofta berott på att nya omständigheter har kommit i dagen. I dag är det faktiskt så att det finns en del nya omständigheter som gör att de ställningstaganden som kanske gjordes för något år sedan behöver omprövas. En omständighet är att borrtunneltekniken har utvecklats och sannolikt kommer att utvecklas i framtiden. Den andra omständigheten, och det är den viktigaste aspekten, är att kunskaperna om den miljöförstöring som har pågått under många år i den här regionen och i många andra regioner — men när vi nu diskuterar denna region skall vi hålla oss där — har blivit större. Vi vet vad miljöförstöringen har resulterat i när det gäller Öresundsområdet. Det finns inget akut behov av att snabbt lösa denna fråga. Om man undersöker saken ser man att i allt väsentligt fungerar förbindelserna över Öresund väl. Där finns en betydande överkapacitet när det gäller såväl person-, fordonssom järnvägstrafik. Jag medger dock att persontrafiken specifikt i området Malmö— Köpenhamn inte är tillfredsställande. Det påtalade även representanterna från Helsingborg under partikongressen. Det är det stora problemet. Men när det gäller fordonsoch järnvägstransporterna och persontrafiken i övrigt fungerar detta väl och kommer inom överskådlig tid att fungera. Jag har även några kommentarer angående Öresundsdelegationens ställningstagande. Det finns en hel del kritik att rikta mot en del detaljer i utredningen. Jag skall kort nämna några punkter. De ekonomiska beräkningarna är inte fullödiga. Man tar t.ex. inte hänsyn till alla kostnader som skulle bli följden av en bro med kombinerad järnvägsoch vägförbindelse. Man räknar fel när det gäller tidsvinsterna. Man tror t.ex. att en Stockholmsbilist kan köra på fem minuter från Kroppkarusellen utanför Helsingborg ner till Malmö. Det är fullständigt omöjligt. Man gör alltså felaktiga beräkningar. Man har enligt min mening inte tagit tillräcklig hänsyn när det gäller de regionalpolitiska konsekvenserna. Jag tycker att man negligerar de negativa konsekvenserna för färjetrafiken. Men framför allt har man inte tagit tillräcklig hänsyn till de miljökonsekvenser som kan bli fallet av en vägförbindelse över Öresund. Man säger att den lösning som förordas skulle ge marginella effekter. Jag tror att det är klart att det med tanke på den rätt kraftiga trafikökning som man räknar med och den situation som råder vid Öresund inte är fråga om några marginella effekter. Men även om det skulle vara fråga om marginella effekter, tror jag inte att Öresundsregionen och Öresund tål några sådana effekter i negativ riktning. I Öresundsdelegationen har man även diskuterat en s.k. nollösning. Det — Prot. 1988/89:35 skulle vara möjligt att sänka hastigheten för att uppnå denna nollösning, dvs. 30 november 1988 extraordinära åtgärder. Tag menar, och där har jag stöd av de ställningstagan Öresund sond den som kan komma nu när det har tillsatts en delegation som skall se över bilndelserna miljöfrågorna i Skåne, att den frågan kan bli föremål för behandling. Men inte för att uppnå en nollösning, utan faktiskt för att förbättra miljön i västra Skåne. Nollösningar är inte något eftersträvansvärt. Vi vet att läget i dag är långt allvarligare än vi kunde tro. Jag tycker att regeringen har handlat snabbt och konsekvent när det gäller miljöfrågorna, när man nu har förklarat västra Skåne som en speciellt miljöbelastad region. Regeringen har nu ganska snabbt tillsatt en delegation som skall arbeta med dessa frågor och komma med förslag. Vid presskonferensen om delegationen gav miljöministern uttryck för att man skulle prioritera den spårbundna trafiken och att biltrafiken skulle minska. Därför tycker jag att det alternativ som har dykt upp är intressant. En fast järnvägsförbindelse i form av en borrad tunnel mellan Malmö och Köpenhamn skall undersökas. Då skulle dessa mål kunna uppfyllas.

Herr talman! Jan Andersson sade att förbindelserna fungerar i stort sett väl som de är i dag, sydvästra Skåne tål inte mera miljöbelastning och läget är långt allvarligare än vi trott. Därefter yrkar Jan Andersson inte bifall till reservation 1. Han yrkar bifall till hemställan. Samtidigt säger Jan Andersson att den eventuella järnvägstunneln skall utredas. Men det är det som framgår av reservation 1.
Herr talman! När Jan Andersson påstår att nuvarande förbindelser över Öresund fungerar väl, kan man konstatera att han knappast har varit i Skåne vintertid när isen ligger.
Herr talman! Jag är bosatt i Skåne, och jag är kanske bosatt på det ställe där trafiken fungerar som allra bäst. Det skall jag villigt erkänna. Visst har det hänt även i Helsingborg att när isen har kommit har vi någon enstaka dag haft problem. Men det rör sig om enstaka dagar. Jag är medveten om, och det sade jag också, Bertil Persson, att förhållandena inte är lika tillfredsställande i Malmö. Därför tycker jag att denna diskussion som vi har haft om en fast förbindelse Malmö-Köpenhamn i form av en järnvägstunnel är intressant. Till Birger Schlaug vill jag säga att vårt parti har kommit till ett ställningstagande som också jag står bakom, nämligen att vi skall utreda de båda alternativen för att sedan väga dem ekonomiskt och miljömässigt mot varandra. Det är inte otroligt att alternativet med en vägbro kombinerad med en järnvägsförbindelse i ett snävt ekonomiskt perspektiv ter sig ekonomiskt mer lönsamt. Men jag är lika övertygad om att skall man ta miljömässig hänsyn är järnvägsförbindelsen det alternativ man skall föredra. Nu skall vi ha denna gång i vårt parti, och sedan skall vi väga frågorna mot varandra. Jag kan konstatera att miljöhänsynen har vunnit mer och mer intrång, och det 129 gör att jag tror att ställningstagandet lutar åt ett visst håll.

30 november 1988 = Herr talman! Jag skall börja med att yrka bifall till reservation nr 1 från miljöpartiet, centern och vpk. Men som miljöpartirepresentant för dem, bl.a. i fyrstadskretsen, som varken önskar en bro eller en tunnel i Öresundsregionen, vill jag framföra följande synpunkter på en utredning om en fast förbindelse: den behövs inte, den kostar bara pengar och den förlänger beslutstiden. Ge i stället klara besked om att färjeoch båttrafiken skall klara av all trafik över Öresund! Då vågar man satsa på miljövänliga, nya och gamla båtar och färjor, med de reningskrav när det gäller dieselfordon som inom kort kommer. I dag vågar sjöfarten inte satsa för fullt, eftersom det inte finns klara direktiv om att den skall få finnas kvar. En felsatsning skulle vara katastrofal. Samtidigt är just bristen på färjesatsning en av orsakerna till att en bro eller en tunnel efterfrågas. Turtätheten är i dagens läge inte tillräcklig, speciellt inte vintertid. Men, kära nån, varför kan man inte ta sig från Sverige till Köpenhamn när det är vinter, när man kan ta sig från Stockholm till Finland? Det är ju en fråga om vilka båtar man satsar på. Och att man inte satsar på sådana båtar beror som sagt på att ingen vet hur förbindelserna kommer att få lov att se ut i framtiden. Förutsättningen för att satsa på färjeoch båttrafiken är givetvis att godstrafiken sker på järnväg för att inte ytterligare förvärra det som jag tycker redan är en miljökatastrof i södra Sverige. Då behöver inte all trafik från och till kontinenten lotsas över på ett enda ställe. Vi har inte råd att samla ihop miljöföroreningarna på en enda plats. Vi behöver få en spridning av trafiken utefter hela västkusten. Det är viktigt också från sårbarhetssynpunkt; det har tagits upp tidigare här i dag. Därför vill jag att ni tar hänsyn till skåningarna — det är faktiskt de som får stå ut med trafikkoncentrationens avigsidor, var den nu än hamnar. För övrigt anser jag att miljön måste gå i första hand.

Herr talman! Normalt när jag begär ordet i samma ärende som Lars-Erik Lövdén brukar jag göra det för att opponera mot vad han har sagt. I det här ärendet är det precis tvärtom.

Herr talman! Jag önskar inte mina nya kolleger på fyrstadsbänken ödet att behöva debattera en fast förbindelse över Öresund i 13 år, vilket jag har gjort. Det undviker man lättast om vi går från utredande till handling.

Herr talman! Sverige har stora resurser för fiske och fiskeproduktion. Vi har en lång kust med djupa skärgårdar, vi har tiotusentals sjöar, och vi har våra älvar och våra vattendrag. Yrkesmässigt sysselsätts för närvarande ungefär 4 000 människor i fiske och fem sex gånger så många i fiskberedningsindustrin, fiskhandel och service av olika slag. Denna näring är viktig ur många aspekter. Förutom ur försörjningsaspekt är fisket viktigt från beredskapssynpunkt, och det är en viktig del av begreppet levande landsbygd. Våra unika, fina svenska skärgårdar skulle inte vara vad de är om de inte hade en fast boende befolkning. De skulle heller inte vara möjliga att försvara vid eventuell ofred utan en kustfiskarbefolkning med sin fiskeflotta. Fritidsfisket i Sverige har mycket stor omfattning — det anses att vi har ungefär två miljoner fritidsfiskare här i landet. Det är en bra fritidssysselsättning från flera synpunkter. Den nyttiggör fiskeresurser i många vatten som inte brukas på annat sätt, den ger rika möjligheter till naturupplevelser, och den kan utövas utan stora kostnader för den enskilde. Men det får inte bli — och behöver heller inte bli — något motsatsförhållande mellan yrkesfiskare och fritidsfiskare. Genom det fria handredskapsfiskets införande berövades innehavarna av fiskerätten möjligheterna att utnyttja denna tillgång och orsakades därigenom ekonomiska förluster. Erfarenheterna av den reformen -— eller skall vi kanske kalla det konfiskationen? — är heller inte bra. På vår ostkust, från Stockholm i norr till Kalmar i söder, är yrkesfiskarna bekymrade. Avsaknaden av t.ex. skyddszon för deras rörliga redskap — nät, skötar m.m. — innebär en i markant utsträckning ökad skadegörelse från det ökande sportfisket. Det innebär att yrkandet i motion 409, att vi ytterligare skall utöka det fria handredskapsfisket, bestämt måste avvisas. I stället bör det pågående arbetet med att bilda fiskevårdsområden fortsätta intensivt. Hittills har nära 1 000 områden bildats, och:detta är till gagn för såväl vattenägare som sportfiskare. Det är också ett allmänt intresse att vi får en fungerande förvaltningsform i våra vatten. Då ges möjligheter att fatta beslut om gemensamma frågor, t.ex. om kortförsäljning, kalkning av försurade vatten, fisketillsyn, m.m. Låt mig också säga ett par ord om kräftor i allmänhet och om Ylva Annerstedts motion 406 i synnerhet. Få svenska djur har väl omgetts med så mycket festivitas, så mycket känslor och så många myter som kräftor. På fyra veckor i augusti och september äter vi svenskar mellan två och tre miljoner kilo kräftor. Övervägande delen är importerade, men andelen svenska kräftor ökar nu år från år. Denna ökning beror på lyckade inplanteringar av signalkräftor i svenska vatten sedan kräftpesten slagit ut nästan alla våra gamla flodkräftor. 131 I över 1 000 sjöar och vattendrag finns nu signalkräftor utplanterade, och produktionen ligger i dag troligen runt 250-300 ton per år. Jag kan förstå dem som tycker det är märkligt att man inte kan få köpa djupfrysta kräftor efter nyårsafton, vilket är det som nu gäller. Det saluförbudet på kräftor har emellertid ett motiv. När det — av biologiska skäl —är förbjudet att fiska kräftor — och även hummer, för den delen — får kräftor och hummer inte heller saluföras. Man skall kunna kontrollera att fiskeförbudet efterlevs. Vi behöver fortfarande under en uppbyggnadsperiod för det svenska kräftbeståndet ett fiskeförbud vissa tider av året. Av det här resonemanget följer att vi gärna skulle kunna få köpa djupfrysta kräftor åtminstone fram till förslagsvis den 1 juli.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
Herr talman! När vi nu går att diskutera fisket vill vi från folkpartiet understryka dettas roll i samhället på flera olika områden. Det första jag vill understryka är naturligtvis fiskets roll som en del av livsmedelsförsörjningen. En annan faktor är självfallet sysselsättningen, ofta då i annars sysselsättningssvaga områden. En tredje viktig punkt är den bevakning av vårt territorialområde ute till havs som många fiskare utför så att säga frivilligt och egentligen utan några som helst andra befogenheter än att vara Sveriges ögon utåt. De här viktiga faktorerna spelar en väldigt stor roll när det gäller att se på fiskets betydelse i samhället. Men fisket hotas också på flera olika områden. Ett sådant viktigt område är miljön. Där hade det nog passat väldigt bra, om socialdemokraterna i regeringens proposition och i den majoritetsskrivning som finns i betänkandet i dag också hade noterat det tillkännagivande som riksdagen gjorde i våras när det gäller beslutet beträffande Nordsjökommission. Tyvärr fattas detta i den uppräkning av olika åtgärder som är viktiga här. Det man måste betona för Kaj Larsson såsom talesman för socialdemokraterna är: Det går inte att söla på alla möjliga viktiga områden för regeringen och socialdemokraterna. Detta är ett område som det inte får sölas med och som är av vikt för fisket och dess framtid. En annan viktig punkt är utfiskningen och den övervakning som erfordras i de här sammanhangen. Nu har vi fått reda på under de senaste av dagar att åtgärder har vidtagits och kommer att vidtagas när det gäller bl.a. att beställa ytterligare fartyg för övervakningsprogrammet. Ännu en viktig faktor är naturligtvis det som tas upp i betänkandet när det gäller vår kompetens i de internationella förhandlingarna om överenskommelser. Detta rör bl.a. frågan om utfiskning men också handel och övrig verksamhet som har med fisket att göra. Självfallet är det också av stor betydelse när det gäller frågan om EG. Vi ställer oss bakom det som utskottet har preciserat, nämligen att vi skall fästa stor vikt vid att vi i Sverige har en egen kompetens vid förhandlingarna i sådana sammanhang. Det gäller inte minst att ha en fortsatt stark kompetens inom t.ex. delegationen vid EG i Bryssel beträffande de här frågornas behandling. Ytterligare en faktor är den fiskelag som vi har och som i princip har varit Prot. 1988/89:35 oförändrad sedan sin tillkomst för snart 39 år sedan, detta trots de stora 30 november 1988 förändringar som har ägt rum när det gäller såväl fiskbeståndet som fiskets mg, = omfattning, struktur och betydelse, ekonomiskt och på andra sätt. Fiskeriförordningen fyller inte de krav som man i dag kan ställa på en modern lagstiftning. Därför måste jag också här rikta en uppmaning till Kaj Larsson: Det är viktigt att arbetet påskyndas i jordbruksdepartementet. Vi är många förutom fiskeristyrelsen som anser att författningen måste ses över. Nu får det inte heller på detta område sölas längre i regeringen. Så över till några av de speciella folkpartiförslag som vi i vissa fall också har ställt oss bakom i reservationerna vid utskottsbetänkandet. Till att börja med vill jag dock göra ett litet observandum när det gäller det som framförts i en motion som bl.a. behandlar de grunda havsvikarna och den sandsugning och tippning av muddermassor som förekommer i det som i praktiken är fiskens barnkammare. Vi i folkpartiet föreslår i en motion att fiskenämnden i ett län där detta skulle kunna bli aktuellt bör ges tillfälle att yttra sig innan ett sådant arbete påbörjas. Vore det, kan man fråga Kaj Larsson, inte rimligt att sådana synpunkter också beaktades? Det är faktiskt ändå en miljöfråga. Herr talman! Jag vill också ta upp de frågor som gäller torsken i Bottenhavet. Torskfisket har under en period haft stor omfattning, men nu har det fiskats ut. Under intryck av detta anmälde länsstyrelsen och fiskenämnden i Västernorrlands län att man kunde få vidta regleringar och åtgärder. Vad blev resultatet? Jo, man hänvisade till att fiskeristyrelsen i god tid, innan isen släpper 1988, skulle lämna rapport för att kunna skapa underlag för eventuella regleringsåtgärder. Det man frågar sig är: När skall isen för 1988 egentligen släppa? Jag har för mig att nu börjar isen för 1989 att lägga sig, och ännu har vi inte sett något beslut eller ens något underlag för beslut. Nej, här erfordras något helt annat. Därför yrkar jag bifall till folkpartiets reservation nr 2. Jag vill också yrka bifall till vår reservation 3 om laxfisket och självfallet också till reservation 4, som avser de djupfrysta kräftorna. Folkpartiet har hittills varit ensamt om att driva på i den frågan, men nu har vi fått höra att moderata samlingspartiet äntligen har anslutit sig och också miljöpartiet. I denna fråga är de naturligtvis välkomna på den linje som folkpartiet länge har drivit. Den fråga man återigen måste rikta till socialdemokraterna är: När skall ni sluta med ert motstånd mot en ändring i detta avseende? Vi har en 50 år gammal lag som kom till innan djupfrysningstekniken hade tagits i bruk. Det är faktiskt dags att ändra på sådana obsoleta bestämmelser. Herr talman! Med detta vill jag alltså ännu än gång understryka att jag yrkar bifall till de reservationer som folkpartiet biträtt i utskottet.

Herr talman! Fisket är en viktig näring för vår försörjning här i Sverige. Tyvärr fiskas och produceras den fisk vi äter i ganska liten utsträckning i Sverige. Jag hörde ett föredrag härförleden av en expert på detta område som sade att om vi hade en annan fiskeripolitik här i Sverige, skulle vi kunna producera betydligt mycket mer fisk än i dag. Som exempel nämndes andra länder som bl.a. Norge, där man satsar på fisket. 133 När det gäller den fisk vi tar upp ute i havet är bekymren stora i fråga om 30 november 1988 miljön. Tillgången på fisk begränsar våra möjligheter. Hur mycket vi kan utöka vår upptagning av fisk i Östersjön med anledning av att vi nu på ett bättre sätt disponerar den vita zonen vet jag inte. Men jag utgår från — liksom vi gjorde när vi senast debatterade dessa frågor här i kammaren -— att vi tar till vara våra intressen på ett bra sätt. Vad som kan och skall komplettera havsfisket är våra möjligheter att odla fisk. Där kan vi göra mycket mer. Vi har från centerpartiets sida en reservation där vi tar upp möjligheten att stimulera fiskodlingen. Det finns svårigheter med miljön och med sjukdomar som tas upp i betänkandet. Dessa svårigheter begränsar möjligheterna. Men enligt vad de experter som kan detta påstår är de bekymren betydligt mindre än vi trott, om detta hanteras på ett riktigt sätt. Kunskapen på detta område finns också i Sverige, om man bara försöker utnyttja den. På det sättet skulle vi kunna bli självförsörjande när det gäller fisk i betydligt större utsträckning än i dag. Men då behöver också vattenbrukslånen bli förmånligare och möjligheterna att få sådana lån utökas. Detta tar vi upp i vår reservation. Vi tar i vår reservation också upp att det behövs skydd för fiskodlingar, så att dessa inte störs genom fiske med krok och andra redskap i närheten. Detta är egentligen självklara ting, men det måste till regler för att det skall fungera. Detta tar vi upp i reservation 5, till vilken jag yrkar bifall. Ett betydligt större problem är i dag miljöstörningarna i havet. Vi tar inte upp så mycket om det i detta betänkande. Dessa frågor återkommer vi till i det betänkande som skall behandlas här om en tid, vilket gäller säldöd och algblomning. I detta sammanhang har vi från centerpartiet krävt åtgärder för att stödja fiskarna. När det gäller fisket rent allmänt är miljöåtgärder för att rädda vattenkvaliteten absolut nödvändiga. Det är ganska meningslöst att diskutera allt det andra, om vi inte löser dessa problem. Därför är detta oerhört viktigt. Herr talman! Vi återkommer emellertid till dessa frågor. Jag vill yrka bifall till vår reservation i detta betänkande.

Herr talman! Jag lyssnar med ett visst intresse till Lennart Brunanders anförande. Han sade i sitt inlägg att fisket är en viktig näring och att vi behöver en fiskeripolitik som tar till vara de möjligheter och resurser fisket ger. Det är alldeles riktigt. Argumenten var hämtade från vpk:s reservation i detta betänkande. Fisket är en näring som kan utvecklas. Vår fiskkonsumtion kan i betydligt större utsträckning tillgodoses genom egen produktion. Vi kan minska importen. Vi kan ge fisket bättre villkor och utforma politiken så att vi säkrar långsiktig lönsamhet. Vi kan gynna fiskevården. Vi kan bekämpa kortsiktiga vinstintressen. Man kan fråga hur det kommer sig att Lennart Brunander inte tar konsekvenserna av sina utmärkta åsikter och ansluter sig till vår reservation. Ärdet detta med statlig fiskepolitik som skrämmer? Det är inte konstigare än att det här rör åtgärder som fordrar insatser från samhället för att vi skall kunna lyckas. De vinstintressen och de krafter som hittills har verkat har gått i motsatt riktning mot långsiktiga gynnsamma villkor för svenskt fiske. Torsken i Bottenhavet är slut. Den myndighet som haft det övergripande ansvaret, fiskeristyrelsen, har inte haft kraft att gripa in. Det har inte rått brist på tecken på att den nuvarande situationen skulle uppstå. De som sysslar med fiske utefter Norrlandskusten, fiskarnas organisationer och de myndigheter som regionalt har ansvaret, har med kraft varnat för denna utveckling. Ändå har utvecklingen fått fortgå, på grund av att samhället inte har vågat eller kunnat ingripa eftersom organisationen är för svag. Förmodligen står vi, i och med den ekonomiska situation som nu råder för många av de yrkesverksamma fiskarna utefter Norrlandskusten, inför en svår återuppbyggnadsperiod. Vi står inför en förstöring av de insatser som gjorts bl.a. från samhällets sida utefter kusten när det gäller att skapa goda möjligheter för hamnar, fryshus m.m. Yngre fiskare lämnar kåren. Det blir en smärtsam process att bygga upp verksamheten igen. Laxens fortlevnad har ställts på svåra prov. De åtgärder som hittills har vidtagits till skydd för naturreproducerande lax har inte kunnat ändra på situationen. Den stora mängd lax som odlas på avelsanläggningar och sedan sätts ut i älvarna får inte möjlighet att återvända till sina födelsevatten; laxen fiskas upp. De få laxar som når tillbaka till älvmynningarna försvinner också. Jag bor i ett område där det finns ett rikt laxfiskevatten, vid Indalsälvens utlopp. Här har vi också andra faktorer som stör fisket: den massiva miljöförstörelsen. Folk som bor där frågar sig om de vågar äta den fisk de tar upp. Vågar vi äta laxen, strömmingen och de andra fiskar vi får upp ur dessa vatten? Dioxinproblemet har också aktualiserat dessa frågeställningar. För några år sedan möttes vi av sneda leenden och bortförklaringar. Nu är det ett annat minspel hos företrädarna för de krafter som svarat för utsläppen. Laxen kommer att få svårt att överleva utefter Norrlandskusten, om vi inte vidtar kraftfulla åtgärder. Arten kommer att försvinna för evigt. Herr talman! Jag vill yrka bifall till reservationerna 1, 2 och 3.
Herr talman! Det är roligt att Jan Jennehag tycker att jag har kloka åsikter. Det är ett fall framåt. Jag är inte beredd att driva en fiskeripolitik som har mera socialistiska inslag. Här gäller det att stödja och stimulera den fria företagsamheten och ge de människor som har satsat på fiske bättre förutsättningar. Det är möjligt att vi så småningom kan komma fram till något som kan bli bra.
Herr talman! Vi lär inte nå enighet i de stora frågorna så länge Lennart Brunander är rädd för socialismen, så vi får nöja oss med de små. Jag efterlyser samhällsåtgärder här för att man skall kunna komma någon vart. Dessa möjligheter finns även i ett Sverige som ännu icke är socialistiskt. Det kan Lennart Brunander vara lugn för!

Herr talman! Jag har inte för avsikt att i detta anförande kommentera allt som tas upp i betänkandet — vi i utskottet är ju till stor del eniga härom. Jag ämnar i stället koncentrera mig på de tre reservationer som miljöpartiet står Den första reservationen som vi stödjer är reservation 2, som handlar om torskfisket i Bottenhavet. Det var ett fiske som blev en mycket snabbt uppblommande och en snabbt ihopfallande affär. Utfiskningen gick fort. Vi vet att torsken inte förökar sig i så pass sött vatten som vattnet i Bottenhavet. För att rommen skall kunna hålla sig svävande i vattnet måste det vara tillräckligt hög salthalt, och det är först nere i Östersjön på ganska djupt vatten som detta är möjligt. Då frågar man sig naturligtvis varför det för några somrar sedan fanns så mycket torsk i Bottenhavet. Kom det mängder av torsk dit upp för att de naturliga lekplatserna i Östersjön blivit förstörda av övergödning och miljögifter eller finns det verkligen ett underlag för ett begränsat industrifiske av torsk i Bottenhavet med trålare och allt vad det innebär? Skall man alls tillåta trålfiske i Bottenhavet? Frågetecknen är många. Efter vad man kan se nu, fiskade man för mycket med trål, men det är lätt att säga i efterhand. Trots att vi kan se resultatet i dag, vet vi egentligen mycket litet om biologin bakom och orsaken till att det från början blev så mycket torsk i Bottenhavet. Vi måste få fram en forskning som klargör hur ett uthålligt fiske i Bottenhavet skall se ut. Vi måste skaffa oss kunskaper om vilken bärförmåga Bottenhavet som EKO-system har. Därför är det viktigt, som anförs i reservation 2, att man när det gäller de här frågorna satsar på mera grundläggande forskning. Vår mening är att man ännu så länge egentligen inte vet så mycket om marinbiologin i Bottenhavet. Däremot vet vi att det bedrivs ett mer småskaligt yrkesfiske av bl.a. torsk längs Norrlandskusten. Denna för kustregionerna viktiga näring är nu på utdöende, delvis beroende på den oväntade konkurrensen från västkusttrålarna. Detta är också ett argument för att undersöka hur ett småskaligt, långsiktigt fiske längs Norrlandskusten skall se ut. Vilka stödåtgärder kan behövas? Innan vi vet skall vi inte heller tillåta ett omfattande trålfiske i Bottenhavet, som kan innebära rovfiske. Därmed yrkar vi i miljöpartiet de gröna bifall till reservation 2. I reservation 3 krävs kraftfulla åtgärder till skydd för den naturreproducerade laxen. Den omfattande laxodlingen bygger på den naturliga laxen. Man fångar upp vild lax vid älvmynningarna och klämmer ur ägg och mjölke, vilket är basen för hela den omfattande laxodlingen längs Norrlandsälvarna. Vi kan också konstatera att den genetiska basen smalnar hos dessa laxar som odlas. Den genetiska variationen försvinner stegvis, och detta är en snabbt försvinnande naturresurs. Jag tror inte att jag överdriver när jag påstår att den naturliga laxen är en utrotningshotad djurart. Vi närmar oss kollaps för den arten. I dag finns en rad restriktioner för laxfiske vid kust och i älv, vilket har minskat fisketrycket. Det är bra — för laxen. Men man måste också minska laxfisket i Östersjön, inte minst i den före detta vita zonen. Det är ett villkor om laxen som vild art skall kunna överleva, om den naturresursen skall kunna bevaras till nytta för människor i vårt land. Därmed yrkar vi bifall till reservation 3. under vissa tider på året skall tas bort. Det är enligt vår mening ett onödigt — Prot. 1988/89:35 förbud, vilket torde vara uppenbart, då djupfrysta kräftstjärtar får säljas året 30 november 1988 om. Jag yrkar därför bifall även till reservation 4. ker ÄR TA iske

Herr talman! I jordbruksutskottets betänkande nr 2 behandlas motioner från allmänna motionstiden i januari 1988 om fiske. Till betänkandet har fogats 5 reservationer. Det svenska fisket är — som vi förstått av tidigare inlägg — långt ifrån problemfritt. Orsakerna är flera. Föroreningarna i haven som alla känner till sätter tydliga och kraftiga spår i svenskt fiske. Den dåliga lönsamheten i svenskt sillfiske gör att flera fiskare övergivit detta. Vi får inte blunda för att en av orsakerna också är beroende av den tekniska utveckling som skett av fiskefartyg och redskap. Investeringarna i båtar och redskap är dryga för varje fiskare och det krävs därför intensivt fiskande i våra hav plus att de moderna redskapen möjliggör detta. Jag håller med Anders Castberger om att det därför är viktigt att understryka att förhandlingarna med EG inte får leda till en för generös inställning till EG-länderna, så att svenska fiskare och deras fiske blir lidande av detta. Motionärerna har i sina motioner föreslagit en lång rad åtgärder för att förbättra och förändra svenskt fiske. Utskottet har avstyrkt samtliga motioner med motiveringar som framgår av betänkandet. I reservation nr 1 tar vpk upp utbyggnad av fiskförädling och att fisket skall ges bättre villkor och utformas så, att långsiktig lönsamhet och fiskevård gynnas. Detta låter naturligtvis bra, men vad är innebörden? Vad är det för förändringar som skall göras för att svenskt fiske skall få långsiktig lönsamhet? Jag håller med om att konsumtion av fisk och fiskprodukter bör uppmuntras som ett led i livsmedelspolitiken. Men det måste vara näringen som tar initiativ precis som i flera andra näringsgrenar. Stödåtgärder, subventioner och statlig inblandning löser inte problemen. På den internationella fiskmarknaden har tillförseln av fisk ökat, och detta leder till ett större utbud i vårt land och därmed också en stark konkurrens. Bedömare konstaterar att konsumtionen av sill och strömming bör kunna öka i Sverige under förutsättning av en bättre marknadsföring och distribution. Den målsättning som ligger fast för svensk fiskeripolitik anser jag som tillräcklig i dag. Torskfisket i Bottenhavet tar fp, vpk och mp upp i reservation nr 2. Torskfisket i Bottenhavet har varit föremål för debatt i denna kammare tidigare. Anledningen till detta är det intensiva trålfiskandet som skedde i maj 1987, då stor torskkoncentration upptäcktes i området. Fartyg från både västoch sydkusten fiskade i Bottenhavet. De lokala fiskarna på kuststräckan reagerade och menade att det intensiva fiskandet kom att påverka deras lönsamhet och fiske. Fiskeristyrelsen, som har ansvaret för de statliga åtgärderna, ingrep och på dess begäran infördes en ransonering från slutet av maj 1987 och under hela fiskeperioden. Fiskeristyrelsen har med sitt forskningsfartyg Argus gjort undersökningar i området och avser att vid 137 utgången av innevarande år presentera en analys av torskbeståndet i området och dess utveckling. Enligt de uppgifter som jag har fått från fiskeristyrelsen kommer detta också att ske, och man kommer att inhämta forskningsmaterial från Finland som man kommer att ha nytta av. Men det är mycket i dag som pekar på att det kommer att bli ett totalförbud mot trålfiske i Bottenhavet. Folkpartiet, vpk och miljöpartiet vill genom reservation 3 skydda den naturproducerade laxen och menar att riksdagen bör kräva kraftfulla åtgärder. Detta är inte någon dagsfärsk nyhet utan har uppmärksammats tidigare. Därför har också fiskeristyrelsen tillsatt en arbetsgrupp för att utarbeta förslag till en reglering av såväl kustsom havsfiske i syfte att främja den naturproducerade laxen. Därför finns det i dagens situation inte någon anledning för riksdagen att göra tillkännagivande i frågan. För drygt ett år sedan hade vi här i kammaren en debatt om djupfrysta kräftor. Vid det tillfället sade jag att förbudet att sälja djupfrysta kräftor står inskrivet i Svensk författningssamling, fiskeriförordningen 1982:126. Att ändra i fiskeriförordningen tillhör regeringens kompetensområde. Jag sade vidare att jag trodde att denna ändring skulle komma. Ännu har den inte kommit. Men jag kan lugna med att ärendet bereds för närvarande i regeringskansliet. Jag skall naturligtvis inte ta munnen för full och i dag lova några ändringar i försäljningstiden när det gäller djupfrysta kräftor. Jag kan inte finna någon anledning för riksdagen i dag att göra något tillkännagivande, eftersom ärendet är under beredning. Beträffande centerns reservation 5 kan sägas att yrkandet om vattenbrukslån varit föremål för behandling vid flera tillfällen i utskottet och avstyrkts. Motiveringen har varit att det inte behövs fler former för statligt stöd till konsumtionsodling än de som redan finns. Reservanterna vill även att det skall införas särskilda fredningsregler för att begränsa krokoch redskapsfiske i närheten av fiskodlingar. Fiskeristyrelsen har i november 1985 föreslagit berörda länsstyrelser att med stöd av fiskeriförordningens 6 § meddela föreskrifter om skyddszoner kring fiskodlingar och andra vattenbruksanläggningar. Enligt fiskeristyrelsen bör således krokfiske inte få bedrivas närmare än 100 meter från anläggning inom de vattenområden där varje svensk medborgare äger rätt att fiska med krokredskap. Flera länsstyrelser har infört bestämmelser i enlighet med rekommendationen. Länsstyrelsen kan också med stöd av sjötrafikförordningen meddela föreskrifter om begränsningar och förbud att använda ett vattenområde för trafik med fartyg om sådant behövs för att skydda anläggning för vattenbruk. Det finns alltså redan möjlighet att i enskilda fall införa sådana bestämmelser som reservanterna efterlyser. Tidigare i debatten talade Carl G Nilsson om handredskapsfiske. Jag vill bara säga att det var en lagändring som infördes för södra ostkusten och andra kuststräckor och de stora sjöarna våren 1985. Att ändra tillbaka detta finns det ingen anledning till. Jag uppfattade Carl G Nilssons inlägg här så att han när det gäller kräftförsäljning ville tillstyrka det utskottet har skrivit, och inte såsom Anders Castberger påstod tog samma ställning som moderata samlingspartiet. Jag får nog betrakta det moderata namnet i reservationen som representerande en enskild opinion. Sedan talade Anders Castberger om att regeringen inte skall söla. Jag kan: Prot. 1988/89:35 inte riktigt förstå Anders Castbergers inlägg, eftersom han på dessa områden 30 november 1988 ställt sig bakom utskottets skrivning. Jag har lämnat en förklaring och! redogörelse för utskottets ställningstagande i förhållande till reservationerna. Herr talman! Med detta inlägg yrkar jag avslag på samtliga reservationer och bifall till jordbruksutskottets hemställan.

Herr talman! Först frågan om torskfisket. Länsstyrelsen och fiskerinämnden i Västernorrland använde mycket allvarsamma ord om torskfisket i Västernorrland 1987. Det fanns grund för oro. Nu är fisken helt enkelt slut. Vad hände då? Det hände att fiskeristyrelsen yttrade sig och menade att det behövdes ytterligare studier om torskbeståndet. Man sade att det skulle komma någonting i god tid innan isen skulle släppa år 1988. Jag måste fråga Kaj Larsson: Vilken tidräkning gäller för Kaj Larsson egentligen? Nu lägger sig isen för år 1989. Vi har inte sett röken av några rapporter. I stället utlovas vi helt plötsligt att ett forskningsfartyg så småningom skall komma med nya uppgifter eller, som det heter, före utgången av innevarande år. Kan vi verkligen lita på sådana löften? Mitt svar är nej. Apropå att söla — jag undrar bara vart frågan om Nordsjökommissionen tog vägen? Där handlar det om att söla med miljöfrågorna.

Herr talman! När det gäller torskfisket var det mycket intressant att höra Kaj Larsson. Det blir antagligen förbud mot trålfiske. Det är väldigt bra, även om förbudet kommer litet väl sent för torsken är redan slut. Däremot vill jag inte riktigt instämma i Kaj Larssons beskrivning av fiskepolitiken som tillräcklig och bra i största allmänhet. Jag har själv arbetat på fiskeristyrelsen, och min erfarenhet är snarare att det råder knapphet, långsamhet och kraftlöshet. Jag skulle vilja påstå att svensk fiskepolitik ligger i bakvattnet. Det karakteriseras av åtgärderna kring laxfisket. Det är som bekant en gammal fråga. Vi vet och har gjort noggranna undersökningar om hur genspridningen hos laxen snabbt försämrats. Vi har kunnat följa t.ex. hur Ljunganlaxen sakta men säkert tynar bort. Vi har goda kunskaper, men det har hänt väldigt litet. Det verkar inte hända någonting heller på ett tag. Däremot när det gäller förändring av försäljningen av djupfrysta kräftor är det kanske någonting på gång. Det kan ses som en liten ljuspunkt i mörkret.
Herr talman! Kaj Larsson sade att fiskeripolitiken i Sverige var tillräckligt bra. Det är många som uttalat sig och sagt att de inte riktigt tycker så. Jag hänvisade till en föredragning för inte så länge sedan, där man helt enkelt påstod att om vi hade fiskeripolitik i Sverige skulle vi kunna producera 139 väldigt mycket mer fisk. Fiskeristyrelsen har så sent som i juni 1988 begärt att få göra förändringar i det författningskomplex som finns på området. Det tyder på att den också tycker att här behövs förändringar. När det gäller de fiskerilån som vi har reserverat oss för tycker Kaj Larsson att det är bra som det är nu, vi behöver inget mer. Men samtidigt säger Kaj Larsson att det vore bra om människor åt mer fisk, för det skulle vara nyttigt. Det är väl så. Men redan i dag importerar vi stora mängder fisk. Jag minns inte riktigt summan, men jag tror att det var för mer än tio miljarder per år som vi importerar fisk. Det finns alltså mycket stora möjligheter för människor som bor vid kusten eller t.o.m. vid insjöar att utnyttja möjligheten att odla fisk, om det fanns en stimulans till det så att man gjorde det. Det vore alltså bra om svenskarna åte mer fisk, men det vore också bra om de åte mer svensk fisk — det vore en fördel. Vore det inte bra för Sverige, Kaj Larsson, om vi kunde få det på det sättet? Då behöver vi en stimulans genom dessa lån! Beträffande skyddsåtgärderna är det bra om det som Kaj Larsson sade är rätt, att frågan är löst och möjligheterna finns.

Herr talman! För Anders Castberger vill jag förklara att jag inte uttryckte mig så att det skulle komma ett forskningsfartyg igen till Bottenhavet. Jag sade att Argus, som är fiskeristyrelsens forskningsfartyg, har gjort undersökningar i Bottenhavet och att materialet från den undersökningen håller på att bearbetas. Det finns också ett material som man har hämtat från finska forskare. Om detta skall man till årsskiftet lägga fram en rapport. Det kan naturligtvis tyckas beklagligt att detta inte har kommit tidigare, men det är i alla fall något som kommer — det har jag försäkrat mig om. Anders Castberger talar också om sölandet och om Nordsjökommissionen. Men det är väl så, Anders Castberger, att den svenska regeringen inte själv kan bilda en Nordsjökommission. Man arbetar nu för att få med också andra länder, och därför hoppas vi att frågan skall lösa sig. Men det går inte att bara själv fatta ett beslut. Det pratas om att vi skall försöka få svenskarna att äta mer fisk. Jag tror då att ett viktigt led att titta på är beredningsindustrin. De fiskberedningslån som finns utnyttjas mycket dåligt i dag. Därför har också riksdagens revisorer föreslagit att den möjligheten skall plockas bort. Svensk fisknäring måste ta initiativ och lösa de här frågorna. När man är ute i handeln och köper t.ex. fisk på burk kan en filé kosta 20 kr. Jag tror att det finns mycket att göra för att åstadkomma förbättringar och få svenskarna att äta mer fisk. Jag tror att dessa möjligheter kommer och att vi inte behöver oroa oss alltför mycket. Roy Ottosson sade att min beskrivning av svensk fiskeripolitik inte stämde med hans uppfattning. Det är möjligt, men det är i alla fall min uppfattning att dessa krisområden finns. Att svenska fiskare har det besvärligt tror jag vi är överens om, men jag tror säkert också att det kommer lösningar framöver.

Herr talman! Kaj Larsson ger intrycket av att hålla med i sak när det gäller 30 november 1988 den allvarliga frågan om torskfisken i Bottenhavet och Östersjön. Dåkar mg = man faktiskt fråga sig: Varför går då inte socialdemokraterna på samma linje som vi gör i den aktuella reservationen? Det vore logiskt, för det är bra mycket mer än beklagligt att vi ligger så fel i tid när det gäller vilket år isen släpper enligt fiskeristyrelsens sätt att räkna och tydligen också med den bakgrund som Kaj Larsson använde sig av. Det sprider sig dessutom en oro och har spritt sig en oro bland yrkesfiskarna, som i insändare i sina tidningar uttrycker en allvarlig oro för hur utvecklingen kommer att bli på sikt, om det ens finns någon framtid, med tanke på att torsken i princip är slut. Det är alltså med stort allvar som vi måste behandla den här frågan. Man får inte behandla den så lättvindigt som jag tycker att Kaj Larsson gör. Beträffande Nordsjökommissionen är det ändå så att miljön spelar en betydande roll för yrkesfiskarnas utkomstmöjligheter, förutom alla andra aspekter som finns. I regeringens proposition och det betänkande som socialdemokraterna har ställt sig bakom i det aktuella avsnittet finns en rad åtgärder uppräknade, men inte på något ställe tar regeringen tag i den chans som man fick i våras av riksdagen att också föra fram den här frågan. Jag inser självfallet att det inte handlar om att bums se till att det blir en kommission, för det är ju många länder som skall bearbetas. Men ännu — efter mer än ett halvår — har regeringen inte ens låtsats om att uppdraget finns. Till slut: Kaj Larsson gjorde en markering beträffande vilka som egentligen står bakom reservationen om de djupfrysta kräftorna. Men det är trots allt moderaternas försteman i utskottet, och det är också den kvittrande Åsa Domeij från miljöpartiet, förutom folkpartiet. Vi ser alltså att det blir en allt större anslutning. Egentligen skulle jag återigen ta upp den dikt som jag för ett år sedan tillägnade Arne Andersson i Ljung, moderat. Men Kaj Larsson får väl känna sig träffad även av den dikten, fast i en socialdemokratisk tappning. Konservatismen råder tydligen som mest hos socialdemokraterna just nu.
Herr talman! Om vi skall föra diskussionen om torskfisket i Bottenhavet vidare vill jag säga till Anders Castberger: Jag talade om årsskiftet i år, och jagtror att Anders Castberger känner till almanackan, så att han vet att det är en månad kvar. Då är det väl riktigt att vänta, så att vi kan få ett bra beslutsunderlag innan vi fattar beslut.

Herr talman! Så är det då dags för årets debatt om de stelbenta och onödiga reglerna för försäljning av djupfrysta kräftor. I min motion har jag krävt att det gällande förbudet skall tas bort. Nu är det förbud mellan nyårsdagen och andra onsdagen i augusti. Den 1 januari plockar affärsinnehavarna undan kräftpaketen och tar därefter fram dem åtta månader senare. Det är alltså åtminstone ett och ett halvt år gamla kräftor som vi får handla i augusti. Finns det något vettigt skäl till detta, frågar man sig. 141 Utskottet avstyrker min motion med motiveringen att förslaget från 30 november 1988 fiskeristyrelsen, som har synpunkter på förbudet, skall beredas i regeringens Det är bara det att utskottets talesman sade ungefär samma sak förra året också. Kaj Larsson citerade sig själv nästan ordagrant, så jag behöver inte upprepa det. Men det var en sak han glömde. Han fortsatte nämligen så här: ”Om det nu kan vara någon tröst så håller jag med om att detta med dagens teknik, frysteknik osv., är ett onödigt och dumt system. Jag kan lugna Ylva Annerstedt med att enligt vad jag har efterhört kommer detta att försvinna utan att vi behöver komma med några pekpinnar.” Det är tydligt att regeringen inte är intresserad av att ta bort regler som t.o.m. av de egna riksdagsledamöterna betraktas som dumma och onödiga. Det är alldeles uppenbart att det behövs vissa pekpinnar från riksdagens sida i det här fallet. Detta är tredje året i följd som vi diskuterar den här frågan. Är det av prestigeskäl som ni inte vill göra något? I utskottsbetänkandet hänvisas till fiskeristyrelsens rapport Färre och enklare fiskebestämmelser. Den rapporten har på framsidan en mycket illusorisk bild av den enskilde, lille medborgaren som går vilse i paragrafernas Sargassohav. Rapporten säger klart ifrån att regler om import och försäljning inte har med fiskets vård och bedrivande att göra och därför kan avskaffas. Om Kaj Larsson redan förra året kunde förutskicka en förändring, så kan ju inte skälen för ett bibehållande av förbudet vara tyngre nu. Han ville visserligen inte lova någonting, men det tycker jag bara understryker att det finns skäl för riksdagen att göra någonting. Konsumenterna uppfattar med rätta förbudet som fullkomligt huvudlöst. Det märkliga är nämligen att affärernas frysdiskar under mellantiden är fulla av djupfrysta kräftstjärtar — med skal. Vrider man huvudet av kräftan så går den att sälja! Detta är i dubbel bemärkelse huvudlöst. Jag konstaterar med tillfredsställelse att åtminstone hälften av moderaterna nu ansluter sig till folkpartiets kamp för att ta bort onödig byråkrati, liksom att miljöpartiet har tänkt rationellt i denna fråga. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 4. Samtidigt vill jag fråga Kaj Larsson vad det är som skall förmå regeringen att ta bort förbudet. Det räcker uppenbarligen inte med tre års diskussion i riksdagen och fiskeristyrelsens förslag till färre och enklare fiskebestämmelser. Det är nu faktiskt bara en månad kvar till årsskiftet, som Kaj Larsson påpekade. Efter nyårsdagen skulle faktiskt en hel del av oss vilja köpa djupfrysta kräftor.

Herr talman! Ylva Annerstedt, jag tänker inte vika undan. Jag står fast vid vad jag sade förra året. Däremot nämnde jag ingen tid. Jag trodde dock att man under tiden fram till i dag skulle ha klarat av denna fråga. Fiskeristyrelsen har nu lagt fram ett förslag om ändringar när det gäller kräftfisket. Detta håller på att beredas i regeringskansliet. Jag vill därför inte stå här och lova någonting igen, utan jag vill se vad den här beredningen kommer fram till. Min egen uppfattning är emellertid — jag vet att det är fler som delar den — precis som Ylva Annerstedts att detta är en gammalmodig byråkrati som måste tas bort. Om det är någon tröst för Ylva Annerstedt, vill jag gärna medge detta från talarstolen.

Herr talman! Som jag sade i mitt inledningsanförande tycker jag också att förbudstiden när det gäller djupfrysta kräftor är onödigt lång. Det är mycket svårt att finna någon saklig grund till detta, som någon sade var tillkommet före djupfrysningsteknikens uppfinnande. Det är dock av biologiska skäl sakligt motiverat att ha ett kortare avsaluförbud. Under en tidsperiod när vi håller på att bygga upp vårt svenska kräftbestånd och när hummerbeståndet är i fara, är det således motiverat att skydda beståndet genom att ha ett kortare avsaluförbud. Denna fråga håller som nämnts på att beredas inom såväl fiskeristyrelsen som regeringskansliet. Vi får se vad som kan komma ut av det. Jag tror att vi måste vara inställda på att det kommer att ske ändringar. Vi skall dock ha klart för oss att vi nu riskerat att ta bort en för svenska folket viktig tradition och ett viktigt premiärdatum, nämligen datumet för kräftpremiären. Det är kanske det allra heligaste av de premiärdatum som vi har kvar. Vi har t.ex. tagit bort traditionen med att äta semlor under en viss tid. Det gör vi nu omedelbart efter jul. Vi äter gås i oktober, och vi äter julbord i november. Det är många som har åsikter om detta. Jag tror att vi kommer att få en oerhört stark reaktion om vi också tar bort den svenska kräftpremiären. Det är nämligen vad som håller på att ske nu.
Herr talman! Det är utmärkt att Kaj Larsson ansluter sig till min uppfattning om att förbudet borde tas bort omedelbart. Han kan ytterligare understryka detta genom att markera sin ståndpunkt vid voteringen i morgon. Carl G Nilssons synpunkter är på väg att bli en parallell till Arne Anderssons i Ljung knäbyxor från förra året. Han hade också sådana traditioner. Jag tycker ändock att vi kan vara utan sådana traditioner som man måste upprätthålla med ett förbud. Min motion kräver inte alls att man skall avskaffa kräftpremiären i augusti. Det enda den kräver är att vi skall få valfrihet.att kunna köpa djupfrysta importerade kräftor även under resten av året. Att det-skulle vara något hot mot odlingen av signalkräftor, är bara dumheter. Det handlar omimporterade turkiska kräftor, som på tydligt sätt skiljer sig från de hemmaodlade. Det enda motionen kräver är valfrihet.

Herr talman! Vi har tidigare diskuterat fisk och kommit överens om att det är någonting nyttigt som vi behöver äta mer av. Det är samma sak när det gäller trädgårdsprodukter. Det behöver vi också äta mera av. Det finns naturligtvis begränsningar för hur mycket vi kan äta. Det får därför ske i lagom proportioner. Vi äter faktiskt frukt och grönsaker för ungefär 15 miljarder kronor om året i Sverige. En mycket liten del av detta är sådant som vi producerar hemma i våra trädgårdar. En del produceras av svenska odlare, och vi importerar en ganska stor del. De svenska trädgårdsodlarna har haft bekymmer under en ganska lång tid. Det har gjorts en trädgårdsnäringsutredning, som kom med ett förslag 1982. Det var meningen att det skulle bli någonting av det, men så blev aldrig fallet. Utredningen har väl legat i någon byrålåda sedan dess. Man kan naturligtvis inte plocka fram utredningen i dag och säga att nu skall vi genomföra det som utredningen kom fram till. Därför har vi från centerns sida såväl i fjol som i år krävt att man skall se över detta område och komma med nya förslag och göra nödvändiga ändringar i förslagen. Något måste nu göras. Socialdemokraterna hävdar att devalveringen 1982 löste alla problem. Det var emellertid inte så. De fördelar som devalveringen medförde för trädgårdsnäringen och andra näringar är uppätna vid det här laget, och man kan inte längre falla tillbaka på dem. Trädgårdsnäringen har mött den här situationen genom att bli effektivare, och på det sättet har den klarat sig. Bekymren hopar sig emellertid, och det är viktigt att vi gör någonting nu. Som jag redan sagt är en mycket stor del av våra livsmedel importerade. Vi har restriktioner när det gäller det sätt på vilket vi skall odla svenska produkter. Vi förbjuder vissa preparat mot skadeinsekter och preparat som man använder för att förbättra kvaliteten på produkterna. Detta med kvalitet är ett vidlyftigt begrepp. Till synes får ju produkterna en bättre kvalitet, om man använder kemiska preparat, men vi vet ju inte om kvaliteten verkligen är bättre. Om målsättningen är att minska utnyttjandet av kemiska preparat, så är ju kvaliteten bättre om man inte använt sådana preparat. Vi i centern har ganska länge krävt att man skall ställa samma krav på de produkter vi importerar som på de produkter vi producerar här hemma i Sverige. Jag tycker att det är ett rimligt krav. Om man går ut och frågar vem som helst bland konsumenterna vad han eller hon tycker, så får man svaret att detta är någonting som man anser vara riktigt och rätt. Man känner sig med skäl lurad, om man köper produkter som ser bra ut men som i själva verket är behandlade på ett helt annat sätt än de svenska produkterna. Häromdagen pratade jag med en person som hade varit inne i en affär för att köpa tomater. Tomaterna låg i en låda, på vilken det stod angivet ”Svenska tomater”. Personen i fråga tyckte att det verkade konstigt, så hon frågade expediten om det verkligen var svenska tomater. Expediten svarade att det var det. Den här kunden gav sig emellertid inte utan fick tag på föreståndaren och frågade honom. Då fick hon beskedet att de svenska tomaterna hade tagit slut och att man hade tippat i andra tomater i den här lådan. Det är ju inte något bra sätt att hantera sådana här produkter. Vi talar ofta om att vi vill ha märkning av produkter, men om man gör på det här sättet är ju märkningen inte till någon nytta. Man kan inte märka varje tomat, men man hade märkt lådan och använde den på fel sätt. Det finns alltså ett klart intresse hos människorna att veta att de köper produkter som är odlade i Sverige och under andra förhållanden än vad importerade produkter är. Man säger då all right, vi skall:ha hårda bestämmelser, och vi skall ställa samma krav på importerade produkter som på svenska, och vi skall ta prov vid gränsen. Men det är bara det att man med dessa prover inte kan mäta allting. Mycket av det som används går inte att registrera. Om man bestrålat äpplena; päronen, salladen eller tomaterna, kan vi inte se det när produkterna förs in i Sverige. Jag hörde en liten historia i radio Halland i somras. En reporter berättade att han hade ett par äpplen, köpta vid olika tillfällen; hemma i sin sommarstuga. Han kom dit fram på höstkanten. De två äpplena låg kvar. Det ena äpplet var precis lika fint, trots att det hade legat där i tre månader. Det andra äpplet hade skrumpnat och såg inte särskilt fagert ut. Det är inte svårt att föreställa sig hur dessa två äpplen hade behandlats. Det som var precis lika fint efter tre månader var naturligtvis behandlat på något sätt; förmodligen var det bestrålat. Det var i och för sig konstigt att äpplena var så olika, men ännu konstigare var att det skrumpna äpplet hade mössen börjat äta av. Men det äpple som fortfarande var lika fint hade mössen inte ens rört. Det visar att mössen inte var så tokiga. De begrep att de inte skulle äta av det fina äpplet. Detta var bara en liten historia i sammanhanget för att illustrera det hela. Det är rimligt inte bara från konsumentsynpunkt utan också från producentsynpunkt att vi ställer samma krav på inhemska och på importerade produkter, eftersom vi rimligtvis skall behandla den svenske producenten på samma sätt som man behandlar producenten på andra sidan gränsen. Nu får vi väl en debatt om detta i morgon också, eftersom vi då skall behandla skatteutskottets betänkande om sättet att hantera äpplen och päron, dvs. om vi skall ha införselavgift, tullar eller förbud mot import under viss tid. Dessa frågor har vi tagit upp i reservation 4. I en annan reservation har vi tagit upp behovet av att skydda producenterna, eftersom väderleksförhållandena inte alltid är sådana att de når bra resultat utan helt enkelt kan få sin skörd förstörd. När det gäller trädgårdsnäringen finns det över huvud taget inte något fungerande skördeskadeskydd. Det vore rimligt att man arbetade fram ett sådant. När man, som vi har föreslagit, ser över trädgårdsnäringspolitiken, så är det rimligt att man också försöker nå ett resultat på det här området, så att det i varje fall finns ett katastrofskydd för trädgårdsodlarna i vårt land. Som jag sade tidigare har vi en vilja att använda så litet som möjligt av kemikalier och andra främmande ämnen i odlingen. Vi har en avgift på handelsgödsel och bekämpningsmedel. Även trädgårdsnäringen drabbas av detta. Vi har i en reservation försökt tala om att dessa pengar rimligen bör gå tillbaka till trädgårdsnäringen för att användas till att förbättra miljön. Det har inte utskottsmajoriteten ansett vara rimligt, men vi reservanter tycker att det är ett helt riktigt krav att så skall ske. Det är sett ur alla synvinklar riktigt att arbeta med dessa frågor. Det är dessutom så att riksdagen samtidigt som avgifterna infördes beslutade att pengarna skulle gå tillbaka till jordbruket ochi det här fallet till trädgårdsnäringen för just miljöförbättrande åtgärder. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till våra reservationer 1, 3, 5 och 6.

Herr talman! I jordbruksutskottets betänkande 1988/89:3 behandlas ett antal motioner, väckta under allmänna motionstiden i januari, om olika frågor inom trädgårdsnäringen. Motionerna gäller själva trädgårdsnäringspolitiken, importen av trädgårdsprodukter, skördeskadeskydd samt alternativ odling. Jag skall, herr talman, något kommentera utskottets skrivning och vissa av de till betänkandet fogade reservationerna. Utskottet anser nu liksom för ett år sedan att trädgårdsnäringen hävdar sig ganska väli den internationella konkurrensen. Gränsskyddet anses ganska väl avvägt. Dock saknas en jämförelse med skyddsnivån i olika länder inom OECD-området. Därför är tyvärr ganska litet känt om den relativa skyddsnivån och därmed om den verkliga konkurrenskraften på området. Det är glädjande att utskottet i sin skrivning klart betonar den positiva betydelsen för den svenska livsmedelsförsörjningen och beredskapstryggheten som en inhemsk trädgårdsproduktion utgör. Den svenska trädgårdsproduktionen måste enligt vår uppfattning utgöra hörnstenen i vår konsumtiom av grönsaker, frukt och bär. Endast genom en omfattande egen produktion av högvärdiga produkter skapar vi en trygghet i denna del av vår livsmedelsförsörjning såväl i fredstid som under eventuell avspärrning. En allsidig, näringsrik och fiberrik kost är nödvändig inte enbart i fredstid utan i minst lika hög grad i beredskapssituationer. Vi anser det därför motiverat att riksdagen entydigt och starkt framhåller betydelsen av en svensk trädgårdsproduktion också av beredskapsskäl. En svensk trädgårdsproduktion utgör också en garanti för högsta möjliga livsmedelssäkerhet för konsumenten. Vi vet att Sverige till följd av sitt klimatiska läge men också till följd av en restriktiv kemikalielagstiftning har en väsentligt lägre användning av bekämpningsmedel i produktionen än de flesta andra länder med vilka vi har ett handelsutbyte. Utvecklingen i detta avseende har varit pressande för den svenska trädgårdsodlingen och utgör alltjämt en väsentlig orsak till svårigheterna för de svenska odlarna att prismässigt kunna konkurrera med importen. Förutom de rent produktionstekniska problem som de svenska trädgårdsodlarna möter med svårbekämpade skadegörare, skador på produkter och stort sorteringsutfall påläggs också användningen av kemikalier och handelsgödsel betydande avgifter både som miljöskatt och för jordbrukets regleringsändamål. Man måste notera att trädgårdsnäringen har fått den senare avgiften som en direkt kostnadspålaga. De aktuella förhållandena föranleder oss såväl av kvalitetsoch säkerhetsskäl gentemot konsumenten som av rättviseskäl med tanke på de svenska trädgårdsodlarna att ta upp frågan om att import i princip inte skall få förekomma av produkter från länder som för sin odling tillåts använda i Sverige förbjudna bekämpningsmedel. Frågan tas upp i reservation 3. Detta är dock ett mycket svårt problem. Under alla förhållanden måste det krävas att varorna, i de fall man inte kan undvika sådan import, är märkta med uppgifter om att bekämpning med sådana medel vidtagits och om varifrån produkterna kommer. Dessutom måste krav ställas på att gränsvärdet för tillåtna bekämpningsmedelsrester i sådana fall sätts till noll. Om inte ovan angivna krav kan ställas på de importerade produkterna, måste de svenska odlarna i logikens namn kunna ställa krav på att få använda samma produktionsmetoder och hjälpmedel i sin produktion som man i aktuella länder använder. Konkurrens på lika villkor måste kunna krävas, annars kommer den svenska trädgårdsproduktionen steg för steg att slås ut. Regeringen har aviserat att en proposition skall framläggas kring årsskiftet, i vilken frågorna om livsmedelskontroll skall tas upp. Vi förutsätter i reservation 3 att regeringen tar upp dessa svåra frågeställningar och lägger fram förslag som tillgodoser såväl konsumenternas krav på allsidig upplysning om produkterna som producenternas krav på rättvisa i förhållande till omvärldens odlare. Då det gäller skördeskadeskyddet vill jag framhålla att vi moderater under lång tid har framhållit vikten av att trädgårdsnäringen — och då inte minst den fältmässiga odlingen — erhåller någon form av skördeskadeskydd. Variationen i skördeutfallet är ofta mycket stor med en omfattande och långvarig ojämnhet i intäktsbilden som följd. Frågan om skördeskadeskyddet inom jordbruksnäringen har nu fått sin lösning, medan den fältmässiga grönsaksodlingen fortfarande står helt utan motsvarande skydd. Vi anser det otillfredsställande att utskottet inte heller i nuvarande sammanhang har fattat beslut om en lösning på näringens problem i detta avseende. I motion Jo258 tas denna fråga upp. Utskottet har avstyrkt motionen. Vi moderater förutsätter emellertid att den del av motionen där man behandlar frågan om införande av ett s.k. trädgårdskonto med möjlighet till resultatutjämning över en period kommer att få en positiv behandling i skatteutskottet, som skall behandla denna fråga. Denna uppfattning redovisas i ett till betänkandet fogat särskilt yttrande. I en moderat motion, som också behandlas i betänkandet, tas frågor om skärpt uppmärksamhet och effektiva åtgärder beträffande sjukdomar och skadegörare inom trädgårdsnäringen upp. Ökade resurser behöver också avdelas för forskning om biologisk bekämpning för att man skall kunna åstadkomma sådan inom näringen. Medel för dessa åtgärder bör framöver kunna tas av de avgifter som näringen betalar på handelsgödsel och bekämpningsmedel. Utskottet har ganska utförligt redogjort för nuvarande åtgärder på detta område. Herr talman! Vi moderater får för dagen nöja oss med denna redovisning. Vi kommer dock att följa utvecklingen noga, och vi är beredda att återkomma i ärendet om så behövs. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 3 och i övrigt till utskottets skrivning.

30 november 1988 = Herr talman! Jag skall säga några ord om detta betänkande. Eftersom jag bara anmält en taletid på tre minuter, skall jäg inte gå djupare in på Lennart Brunanders vetenskapliga utläggning om mössen kontra det friska äpplet och mössen kontra det skrumpna äpplet. Jag skall läsa litet ur reservation 3, som grundar sig på en motion där det yrkades på förslag om ett direkt förbud mot import av livsmedel från länder som i sin produktion använder i Sverige förbjudna kemiska medel. I reservationstexten har detta ändrats till: ”Enligt utskottets mening är det emellertid livsmedel producerade på ett i vårt land förbjudet sätt som inte bör tillåtas.” Det var nog troligen tänkt som en uppmjukning, men reellt får detta samma betydelse. Jag skall utveckla detta något, och mitt anförande kanske därför blir något längre än jag hade tänkt. I Sverige har vi fastställda regler för bekämpningsmedel. Det finns en lång lista på sådana medel som är godkända. Den bearbetas just nu, och vi försöker få bort en rad bekämpningsmedel. Andra länder har sina listor. EG har t.ex. en lista, där man tar upp olika bekämpningsmedel. I dessa länder arbetar man åt samma håll som man gör i Sverige. Men det kan finnas bekämpningsmedel som är tillåtna i Sverige men som inte är tillåtna i andra länder. Det kan också vara vice versa, dvs. att medel som inte är tillåtna hos oss är tillåtna i andra länder. Ett förbud av den art som föreslås i reservation 3 skulle innebära att all handel på detta område skulle bli omöjlig med de länder som har andra regler. Skrivningen är alltså så hård att handeln skulle bli omöjlig. Jag lyssnade på Ingvar Eriksson. Han redogjorde för en rad undantag som, såvitt jag förstår, skulle kunna göra handel möjlig. Men det viktiga är ju att moderaterna i detta sammanhang har ställt sig bakom just denna skrivning. Jag tycker inte att denna skrivning riktigt stämmer med moderaternas syn på att vi skall ha öppna gränser och fri handel. Vi i folkpartiet har inte kunnat ställa oss bakom denna reservation, eftersom innehållet i den är helt omöjligt att realisera i dag. Då sägs det att vi från folkpartiet går med på import av produkter som innehåller kemiska medel som inte är tillåtna i Sverige. Nej, det gör vi inte. Man skall ställa krav på att de livsmedel som kommer till våra gränser inte innehåller rester av bekämpningsmedel. I fråga om detta har regeringen ett stort ansvar. Livsmedelskontrollen har varit otillräcklig. Vi har ju haft diskussioner om stråförkortningsmedel och mycket annat som visar att denna kontroll är otillräcklig. En proposition är emellertid aviserad. Och jag vill här i kammaren klart säga att om förslagen i denna proposition inte är så långtgående att vi kan få en effektiv kontroll, så kommer folkpartiet med kraft att gå emot förslaget. Men vi i folkpartiet väntar på detta förslag, och vi anmäler här att det som föreslås i reservation 3 är omöjligt att genomföra utan mycket vittgående konsekvenser. Herr talman! Slutligen vill jag bara yrka bifall till folkpartireservationen i detta betänkande. Folkpartiet strävar efter en större frihandel, och vår reservation går i denna riktning. Det är inte bara producentintresset vi skall tillgodose, utan det är de människor som skall äta produkterna, konsumenterna, som vi skall tillgodose. Dessa människor har ett lika berättigat intresse i dessa frågor. Därför måste vår hantering av denna näring liksom av andra vara sådan att vi tillgodoser både konsumenternas och producenternas intressen.
Herr talman! Lars Ernestam talade om äpplen som var friska och äpplen som inte var friska. Men han blandade ihop dem. Det var naturligtvis det skrumpna äpplet som var friskt, det var ju därför det skrumpnade. Det äpplet var nämligen inte behandlat på ett sådant sätt att det höll sig i all evighet. Men enligt Lars Ernestams uppfattning så var det det fina äpplet som var friskt. Det var alltså fel. Lars Ernestam hade även fel på åtminstone ytterligare en punkt, nämligen att det inte går att genomföra det som står i reservation 3. Självklart går det att genomföra. Det handlar bara om vad vi vill. Lars Ernestam sade att det inte bara är producentintresset som måste tillgodoses utan även konsumentintresset. Det är just konsumentintresset som vi skall tillgodose. Konsumenten skall vara säker på att den produkt som han eller hon köper i affären uppfyller de krav som vi ställer. Vi kan ställa upp vilka regler som helst, men dessa får ingen betydelse om vi inte vid gränsen kan kontrollera att reglerna följs. Mycket av detta kan vi inte kontrollera genom provtagning, utan vi måste ställa krav på att odlingen sker på ett visst sätt. Det är inte särskilt märkligt att vi gör det. För att EG skall köpa slakteriprodukter i Sverige, ställer man krav på att våra slakterier skall fungera och se ut på ett visst sätt. På samma sätt ställer USA och Japan vissa krav för att köpa produkter i Sverige. De köper inte av oss om vi inte uppfyller de kraven. Varför kan då inte vi också ställa krav? Jag tycker att detta är fullt rimligt. Det är i första hand ett konsumentintresse, men det är naturligtvis också ett producentintresse, för även producenterna skall behandlas på ett riktigt sätt.
Herr talman! Lars Ernestam talade om att vi moderater är för en så fri handel och så öppna gränser som möjligt. Det är riktigt. Men vi är också för att svenska företag skall få chansen att konkurrera på någorlunda lika villkor. I dag förbjuder vi i Sverige av hälsoskäl ofta användningen av vissa produktionsmedel, men sedan tillåter vi med öppna ögon import av produkter som odlats med hjälp av dessa förbjudna produktionsmedel. Det är inte konsekvent. Det är därför vi hoppas att man kommer att föreslå lösningar på dessa frågor i den proposition om livsmedelskontroll som har aviserats. Jag kommer att noga studera och analysera den propositionen när den nu kommer.